Herr talman! Herr Romanus sade att kvinnor inte orkar arbeta heltid, och därför arbetar de deltid. Då tvcker jag att man måste analysera varför kvinnor arbetar deltid. Det är förstås bl.a. därför att det fattas daghem, det fattas god utbyggd barnomsorg, resvägarna är så långa och kommunikationerna så dåliga. Det är fortfarande kvinnorna som har huvudansvaret för hem och barn. Det finns alltså en massa olika orsaker som motarbetar kvinnorna när det gäller att förvärvsarbeta. Arbetsdagens längd är också en faktor man måste ta med i beräkningen. Men att, som folkpartiet och regeringen föreslår, tillämpa sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar får en negativ effekt på jämställdhetsfrågan. Man har all anledning förmoda att det blir kvinnorna som blir de s.k. sextimmarsmänniskorna, och på det viset förstärker man kvinnans könsroll och motarbetar jämställdheten. Sedan frågade herr Romanus huruvida vpk arbetade för rättvisa åt deltidsarbetande. Det gör vi. Det kan inte herr Romanus vara okunnig om. Vi har krävt att de som arbetar deltid skall få ta del av de sociala förmåner som de nu är utestängda från.
Herr talman! Att jag drar upp erfarenheterna från Stockholms läns landsting beror på att de belyser socialdemokratisk oppositionspolitik. Jag drar mig till minnes att en och annan socialdemokratisk talare, bl.a. Olof Palme, ibland här i riksdagen tagit upp den regeringspolitik som förts i Stockholms läns landsting. Jag tänkte att Anna-Greta Leijon, eftersom hon representerar Stockholms län, kunde ge oss det enkla beskedet om den oppositionspolitik som förts i landstinget är typisk för vad vi har att vänta här i riksdagen. Socialdemokraterna kommer som oppositionsparti också att ha ögonen på sig i det fortsatta arbetet. Vill man inte ge något svar på den punkten får väl även det anses vara ett svar. Jag betonar återigen att jag inte alls tror att socialdemokraterna kommer att sabotera jämställdhetsarbetet. Men när Anna-Greta Leijon säger att det blir svårt att ha en parlamentarisk delegation — en delegation som även representerar icke regeringspartier — finns det bara en enda slutsats att dra för Anna-Greta Leijons egen och socialdemokraternas del, och det är att arbetet tydligen kommer att underlättas om de lämnar delegationen. Jag tror inte det. Jag tycker det är bra att de är kvar, men med den utgångspunkt Anna-Greta Leijon har, är bara den slutsatsen möjlig. Om ni vill underlätta arbetet så se till att bara regeringspartierna är kvar i delegationen. Det kan ni ju lätt ordna. Inga Lantz sade att man måste analysera varför vissa personer, och då mest kvinnor, arbetar deltid. Så nämnde hon som första punkt att det fattas daghemsplatser, men jag undrar om det verkligen är en riktig analys. Även om det finns daghemsplats, är det ganska jobbigt att arbeta heltid och ha ansvar för barnen, om man är en ensam förälder eller om båda föräldrarna förvärvsarbetar. Självfallet är det viktigt att vi bygger ut daghemsplatserna, men det hjälper inte när det gäller det här problemet. Därför måste de som har små barn få en chans till kortare arbetstid. Det är klart att problemet kan lösas genom att alla får kortare arbetstid, men vi vet ju att detta kommer att ta sin tid. Det kostar pengar, det tar av det gemensamma löneutrymmet. Vi vet ju att de förvärvsarbetande också vill ha reallönehöjning i pengar. Vår ståndpunkt har därför varit: Sätt gärna upp ett mål för kortare arbetstid för alla, men se till att de som behöver det mest får det snabbare. Säger man nej till detta, som vänsterpartiet kommunisterna gör, betyder det bara att man hänvisar kvinnorna — för det blir ju fråga om dem i det här fallet, oavsett vad Inga Cantz och jag vill — till att i stället ta de deltidsarbeten som hon tycker så illa om. Får de inte förkorta arbetstiden på sin ordinarie arbetsplats, tar de deltidsarbete med dess nackdelar. När man säger nej till snabbare rätt till kortare arbetstid för småbarnsföräldrarna, väljer man med berått mod att bevara den situation som Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt vi har I dag. Det är att låta det bästa vara det godas fiende. Det är kanske typiskt för kommunismen men inte för liberal reformpolitik.

Herr talman! Regeringsförklaringens avsnitt om familjepolitik ger inledningsvis ett intryck av att den tidigare regeringens linje skall fullföljas. Man skriver alt familjepolitiken skall främja valfrihet och jämställdhet, men man säger ingenting om att ekonomisk utjämning och solidaritet mellan generationer och befolkningsgrupper bör få vara ledstjärnan i familjepolitiken. Så det finns skillnader. Deklarationen betonar en utbyggnad av allmänna barnbidrag och vårdnadsbidrag, och det talas om en rätt till kortare arbetstid, dock utan att det förklaras hur inkomstbortfallet skall ersättas. Detta ger klara besked om att en jämlikhet i barns uppväxtvillkor som skapas genom att främst familjer med lägre inkomster får ett rejält stöd kanske inte blir lika självklar för den nya regeringen som den var för den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det framgår inte heller av deklarationen att det är självklart att föräldraskap och omvårdnad av minderåriga barn skall kunna förenas utan att det blir ekonomiska avbräck för familjerna. Dessa deklarationer från den nya regeringen måste oroa barnfamiljerna. Vid förra riksmötet lämnade jag en motion om en förnyad undersökning av den ekonomiska situationen för alla kategorier av barnfamiljer med hänsyn tagen till inkomster, skatter och avgifter samt till den inverkan som olika stödformer till familjerna kan ha på det konsumtionsutrymme som står till förfogande för familjerna per barn räknat. Socialutskottet behandlade motionen välvilligt och framförde den goda idén att en analys av detta slag kanske kunde ingå 1 varje års budgetproposition. Det skulle vara välkommet om den nya budgetministern, som ju tidigare i utredningar medverkade i det familjepolitiska reformarbetet, ville ta upp den tanken i årets budgetproposition. Om man nämligen tänker införa vårdnadsbidrag, borde en sådan ekonomisk analys som den jag nämnde i motionen kunna ge klart besked om vad det ger för resultat för olika barnfamiljer. Det tycker jag bör vara angeläget att upplysa om. Av ett uttalande av socialministern på ett partimöte har det framgått att framtida familjepolitiska reformer, bl.a. frågan om vårdnadsbidrag, skall beredas i en arbetsgrupp. Vi vet ingenting i detalj om de riktlinjer arbetsgruppen skall arbeta efter, och frågan om vårdnadsbidrag, som fick så stor plats i valrörelsen, är därför nu mörklagd för de icke invigda. Av den förra regeringens förslag om en med ytterligare fem månaders ersältningstid utbyggd föräldraförsäkring återstår i regeringsdeklarationen endast två månaders ny ersättningstid. Skall detta vara ett exempel på att det familjepolitiska reformarbetet fortsätter? Kan en så intresserad familjepolitiker som Gabriel Romanus från folkpartiet verkligen vara positiv till en på detta vis sänkt reformtakt? Gabriel Romanus var nyligen uppe i talarstolen och klagade på oppositionen. Men jag skulle vilja fråga: Hur skall vi bedriva en konstruktiv opposition redan nu när t.ex. inom socialpolitiken och familjepolitiken inga detaljerade riktlinjer för politiken finns i regeringsdeklarationen? Herr Romanus har i talarstolen här mest talat om vad som hänt i Stockholm. Jag tycker att han mer skulle ha talat om vad som bör hända i framtiden i regeringens kansli. Det skulle ha gett oss litet vägledning i vår opposition. Vi kommer från socialdemokratiskt håll att noggrant bevaka hur reformtakten blir. Om det grundläggande löftet i regeringsdeklarationen inte uppfylls inom rimlig tid blåser vi gärna till strid. Jag skulle även vilja ta upp frågan om den kommunala socialvården. Frågan om innehållet i och organisationen av den kommunala socialvården har de senaste åren blivit ett kärt debattämne, mer i tidningsspalter och böcker än i riksdagens talarstol. Från de grupper som har sitt dagliga . arbete i socialvården har högljudda opinioner framträtt och krävt en socialvård utan tvång. Den parlamentariska tystnaden beror på att utredningsarbete har pågått under många år. Ett principförslag om socialvårdens mål och medel har remissbehandlats och nu ligger utredningsarbetet nära sin avslutning — ja, vissa delar av socialutredningens förslag finns redan 1i korrektur. Och nu — efter socialutredningens tidräkning en minut i tolv — har socialministern ombett utredningens ordförande att utforma ett alterria(ivförslag på en viktig punkt, nämligen i frågan om tvångsvis omhändertagande av vuxna personer på enbart sociala eller socialmedicinska grunder. Demokrati och frihet bör också breddas i det sociala arbetet. Det är en fråga som berett socialutredningen mycket arbete. Att man nu — i utredningens sista arbetstyngda månader — lägger in nya utredningskrav kan av mig bara tolkas som ett sätt att ikläda en reservation från visst borgerligt håll en mer smaklig klädsel som utredningens alternativa förslag, en reservation som av vissa skäl inte blev möjlig. Därmed vill man troligen också söka ge sken av en borgerlig enighet som inte var så helgiuten. Ett sådant förfaringssätt känns som ett svek för de ledamöter och experter i utredningen som sökt få så stor anslutning till den nuvarande utformningen av utredningens förslag på denna punkt att de gett avkall på vissa egna uppfattningar för att nå så stor enighet som möjligt. Situationen känns olustig. Det är tragiskt för den svenska socialvården att förslag till ny socialvårdslagstiftning skall fördröjas några månader eller kanske ett halvår. Utredningsarbetet har redan tagit lång tid. Otåligheten inom socialvården är stor och osäkerheten medverkar till att alla satsningar inom den sociala sektorn på kommunalt håll blir tveksamma eller helt uteblir. Detta är till stor skada för de människor som Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt socialvården har att betjäna. Jag känner inte till någon utredning som är så efterlängtad och förhandsdiskuterad som socialutredningen. Den nya regeringen tar på sig en stor skuldbörda, om kraven på ytterligare utredning skulle komma att fördröja förslaget till en ny sociallagstiftning.

Herr talman! Några ord till fru Lundblad beträffande påståendet om att jag skulle fördröja socialutredningens arbete. Jag skall öppet berätta vad jag har talat om när man från tidningshåll har frågat mig om detta. Jag fick besked om att socialutredningen inte kunde hålla sin tidsplan, som innebar att betänkandet skulle komma före årsskiftet, utan att betänkandet inte skulle komma att framläggas förrän under första kvartalet. Jag tog då ett samtal med ordföranden Thure Andersson och frågade, om det inte fanns möjligheter att hålla den tidsplan som var uppgjord. Det visade sig att detta var omöjligt med hänsyn till det stora arbete som återstod. Vid samma tillfälle ställde jag också frågan om det fanns möjligheter att göra upp ett alternativt förslag grundat på utredningens enhälliga principbetänkande, och på den frågan fick jag ett jakande besked. Det är mitt svar på det tal som förekommit om hemliga direktiv. Detta innebär inte att utarbetandet av ett alternativt förslag kommer att fördröja arbetet. Det blir fördröjning i förhållande till den tidsplan som var utarbetad inom departementet, men socialutredningen hade ändå inte kunnat lägga fram sitt betänkande inom avsedd tid.
Herr talman! Jag är tacksam mot fru Lundblad för att hon ställde frågan om reformtakten när det gällde föräldraförsäkringen. Jag kan förstå att många har uppfattat saken så, att den Fridhska arbetsgruppen talar om en förlängning med fem månader, medan regeringsdeklarationen talar om en förlängning med två månader. Men det är inte fråga om någon sänkning av reformtakten, utan förklaringen är den att de två dokumenten avser två olika tidsperioder. Regeringsdeklarationen talar om vad som skall hända under den kommande valperioden, medan den Fridhska arbetsgruppen behandlar vad som skall ske under en längre period. Men för den kommande valperioden är det fråga om samma reformtakt i båda fallen. Det är utgångspunkten för mitt stöd till regeringsdeklarationen i detta avseende. Fru Lundblad var vidare ledsen över att jag klagade på oppositionen. Hon frågade: Hur skall vi kunna bedriva en konstruktiv opposition utan att få besked på olika punkter? Jag anser, som jag sade, att både regeringen och oppositionen skall ha en chans att anpassa sig till sin nya situation. Men jag påpekade också att det, om oppositionen utgår från en attityd av ofelbarhet, av att hela valutgången bara beror på att de andra använt sig av tjuvtricks och att inga fel finns på den egna sidan, inte blir en konstruktiv opposition. Om man bara skyller på att det var en skrämselpropaganda mot socialismen och mot kärnkraften som förorsakat den politiska utveckling som vi har sett sedan 1969, tror jag inte att man har någon god utgångspunkt för en konstruktiv debatt. Jag nämnde också som ctt avskräckande exempel de kommentarer som gjorts till situationen i Stockholm och den oppositionspolitik som socialdemokraterna under tio år bedrivit i Stockholms län. Men jag håller självfallet med om att den konstruktiva debatten i sakfrågor här i riksdagen i många fall kommer att äga rum sedan regeringen lagt fram mera utarbetade förslag.
Herr talman! Jag vill gärna tacka socialministern för det besked han gav angående socialutredningens tilläggsuppdrag. Det är ju vanligt att ett sådant uppdrag till en utredning tillställs ledamöterna skriftligen, vilket alltså inte skett i detta fall. Därför är det inte så konstigt om osäkerhet har rått om vad uppdraget skulle innebära. Jag hoppas socialministern får rätt i sina förmodanden att tilläggsdirektiven inte kommer att fördröja socialutredningens arbete, men att dessa kommer att leda till en stormig opinion råder det inget tvivel om. Bara detta kommer att innebära att det blir svårare för socialutredningen att arbeta. Till herr Romanus skulle jag vilja säga att för barnfamiljerna måste beskedet om att föräldraförsäkringen enbart skall byggas ut med två månader komma att uppfattas som en försvagning av reformtakten. Det finns ingen möjlighet för barnfamiljerna att av regeringsdeklarationen utläsa vad de skall få i stället. Frågan om vårdnadsbidrag är bara nämnd och sedan har den lagts på utredning i en arbetsgrupp om vars direktiv och sammansättning ingen vet någonting.
Herr talman! Det är riktigt att jag inte meddelat detta skriftligen till utredningens ledamöter. Men enligt uppgift har ordföranden meddelat detta, och utredningen hade ingenting emot att ta fram ett sådant alternativ. När detta skall ut på remiss tror jag att det är värdefullt att de olika remissorganen har möjligheter att väga två alternativ mot varandra. Jag vill ännu en gång understryka, fru Lundblad, att detta alternativ bygger på det enhälliga utlåtande som socialutredningen lämnade i sitt principbetänkande.
Herr talman! Det besked som barnfamiljerna har fått av den nya regeringen är att för den kommande valperioden skall lika stor förbättring komma till stånd av föräldraförsäkringen, som enligt det socialdemokratiska förslaget. Något besked om vad som kan hända efter 1979 ges inte i den här regeringsdeklarationen och det är kanske för mycket begärt. Samma innehåll beträffande reformtakten gäller under den kommande valperioden. Det är ett konkret besked som ges i regeringsdeklarationen. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt

Herr talman! Delat ansvar — lika villkor. Så kan man kort sammanfatta målsättningen för arbetet med jämställdhet mellan kvinnor och män. Delat ansvar — lika villkor i samhällsarbetet, i arbetslivet och i hemarbetet. För att kunna uppnå en reell jämställdhet har dessa tre områden lika stor betydelse. Därför måste nu arbetet drivas vidare på olika vägar. Ansvaret för det fortsatta jämställdhetsarbetet vilar på samhillets beslutande organ, på arbetsmarknadens parter men också på oss alla som enskilda individer. I regeringsdeklarationen har det inledningsvis slagits fast att ”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en självklar utgångspunkt för regeringens politik”. Här har klart uttalats att inom de områden där politiska beslut i riksdagen påverkar utvecklingen är jämställdhet en självklar utgångspunkt för den nya regeringen. Det kan i detta sammanhang också vara värt att notera att jämställdheten inom regeringen nu ökat eftersom antalet kvinnor ökat. För att uppnå ett samhälle där kvinnor och män har delat ansvar och lika villkor krävs åtgärder på många plan. Ett grundkrav är rätten till arbete. Den sammanhänger med den ekonomiska och sociala tryggheten, med möjligheterna att vara en självständig individ med det egenvärde varje människa har. Ekonomiskt oberoende är den viktigaste förutsättningen för jämställdhet. När det gäller möjligheten att få ett yrkesarbete föreligger i dag stora skillnader mellan olika regioner. För att man skall kunna skapa en jämn syssclsättning i hela landet krävs en helhjärtad satsning på regionalpolitik. Kvinnor och män måste ha samma möjligheter till ett arbete oberoende av var de bor i landet. Det är endast i ett decentraliserat samhälle som detta kan förverkligas. Arbetslivets villkor måste utformas så, atl kvinnor och män har samma möjligheter att förena yrkesarbete med arbetet i hemmet. Förhållandet på arbetsmarknaden i dag visar att det för barnfamiljerna finns stora svårigheter att förena ett yrkesarbete på heltid med en trygg omsorg om barnen. Många väljer därför att förkorta sin arbetstid. I regeringsförklaringen heter det: Det är ett klart ställningstagande till hur arbetet skall föras vidare. Det är emellertid inte bara i riksdagen och genom riksdagsbeslut som jämställdheten påverkas. Arbetsmarknadens parter har också sitt stora ansvar. Vi kan konstatera att toppskiktet inom både LO och SAF består av uteslutande män. Givetvis har dessa män en skyldighet gentemot medlemmarna i resp. organisation att driva kraven på jämställdhet. Kvinnorna utgör en stor andel av deras medlemmar. Det är dock i högsta grad förvånande att dessa organisationer anser sig ha råd att undvara den erfarenhetskapacitet som kvinnorna utgör också på de mera ansvarsfulla posterna. Kanske kan det vara dags för arbetsmarknadens parter att ställa frågan: Hur skall vi kunna uppnå cett arbetsliv med samma möjligheter och samma villkor för kvinnor och män? Det gäller att analysera orsakerna till att vi i dag inte har en verklig jämställdhet på arbetsmarknaden. Om man gör en sådan analys, är jag säker på att en av anledningarna står alt finna i gamla fördomar. Vi sitter fast i gamla könsrollsmönster som grundläggs i tidiga barnaår. Det gäller för oss alla att bli medvetna om våra fördomar för att kunna bryta förlegade tänkesätt. På senare år har det börjat växa fram en debatt kring dessa frågor. Man vill ifrågasätta våra könsroller, och det är en glädjande utveckling. Det gäller att påverka våra attityder och angripa våra fördomar. Inom Centerns kvinnoförbund, som är den största kvinnoorganisationen med nära 75 000 medlemmar, har vi på olika sätt sökt väcka debatt och bilda opinion kring jämställdhetsfrågorna. Den senaste åtgärden är att vi har haft en arbetsgrupp som ingående analyserat barnböcker från könsrollssynpunkt. Våra beteendemönster påverkas av intryck och förebilder från den stund en människa föds. Vi ser alltså barnboken som ett led i denna påverkansprocess. Vår arbetsgrupp, som analyserat barnoch ungdomsböcker, har kommit till den slutsatsen att vi i dag har en hel del sådana böcker som utgör en risk för att det traditionella könsrollsmönstret befästs och förstärks. Vi kommer nu att följa upp denna rapport genom ett åtgärdsprogram. Detta var ett exempel på hur vi inom centerns kvinnoförbund medverkar i opinionsbildande syfte. Vi försöker att på olika plan i praktiskt handlande arbeta för jämställdhet. Att vi nått vissa resultat är bl.a. kvinnorepresentationen i den nyvalda riksdagen bevis för. Centern har den största procentuella andelen kvinnor, 27,9 ”. Samma glädjande resultat ser vi också i landsting och kommunfullmäktige. Det finns anledning att påminna om detta eftersom man ibland vill ifrågasätta centerns inställning i jämställdhetsarbetet. I stället för att tala vitt och brett försöker vi genom praktiskt handlande ”och genom opinionsbildning verka för att frågan förs framåt. Man når inga resultat genom slagord — de må vara aldrig så välformulerade. Det är genom målmedvetet och enträget arbete vi kan nå fram till ett samhälle där kvinnor och män har samma ansvar och samma villkor. Herr talman! Jag lyssnade med intresse på det anförande som Anna Greta Leijon höll före middagsuppehållet. Avslutningsvis lovade hon alt bevaka den nya regeringens fortsatta jämställdhetsarbete. Det är bra. Då kan vi på det här området förvänta oss en konstruktiv oppositionspolitik. Det sades vidare att socialdemokraterna skulle fortsätta sitt arbete för jämställdhet. Detta lovar gott för framtiden. Jag vill också gärna uttala mitt erkännande för det arbete som utförts i jämställdhetsdelegationen. Men jag blev beklämd när jag hörde Anna-Greta Leijon säga - i föraktfull ton — att socialdemokraterna skulle hjälpa folkpartiet i kampen för jämställdhet mot de andra regeringspartierna. Socialdemokraterna har satt sin stämpel på centern, och då är själva sakfrågan utan betydelse. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Visst kan jag förstå att det ställs många förväntningar på den nytillträdda regeringen och att man otåligt väntar på förändringar. Men är det inte rimligt att den får någon tid på sig?

Herr talman! Socialdemokratin har i decennier drivit en konsekvent och målmedveten socialpolitik, som steg för steg vidgat och fördjupat tryggheten för människorna. Vi har ofta stött på hårt motstånd från de borgerliga partierna, men vi har i gengäld kunnat räkna med ett helhjärtat stöd från den fackliga rörelsen. Det gäller inte minst den stora ATP reformen.

De förbättrade bostadsbidragen och barnbidragen och genomförandet av den viktiga föräldraförsäkringen. Det ökade statliga stödet till social hemhjälp och färdtjänst och andra omfattande insatser för handikappade. Den nya lagen om arbetsskadeförsäkring som beslutats i år. Dessa reformer är exempel på en socialdemokratisk socialpolitik som har kraven på jämställdhet och allas rätt till trygghet som grund. Med dessa reformer har vi kommit en god bit på väg, men vi hade inte nått några slutmål. Låt mig slå fast: Socialdemokratin kommer även i oppositionsställning att se till att socialpolitiken blir en av politikens huvudfrågor. Vi kommer att fortsätta att driva på utvecklingen. Vi kommer att göra vad vi kan för att det socialpolitiska reformarbetet inte skall avstanna. På den borgerliga regeringens bord ligger en rad långt förberedda reformförslag, som har utarbetats av den socialdemokratiska regeringen. Med oro frågar man sig vilket öde dessa reformförslag kommer att möta. Dcet gäller bl.a. tandläkarutbildningen, uppföljningen av arbetsskadeförsäkringen. alkoholpolitiken, besvärsorganisationen för socialförsäkringen, sjukgymnasterna och sjukförsäkringens ersättningsregler för den offentliga sjukvården — för att inte tala om den stora familjepolitiska reform som inom kort skulle ha lagts fram i en proposition av den socialdemokratiska regeringen. : Och hur blir det med den viktiga socialvårdsreform som socialutredningen i stort sett var färdig att lägga fram? Socialminister Gustavsson uttalar den ena dagen att han ställer sig bakom de direktiv och riktlinjer som socialutredningen har arbetat efter. Men efter några dagar — sedan socialministern tydligen talat med den biträdande socialministern — får vi höra att han gett utredningen i uppdrag att tvärtemot de gällande direktiven lägga fram ett konservativt präglat alternativ med tvångsåtgärder inbyggda i socialvårdslagstiftningen. Vad som här håller på att hända i en viktig social fråga är uppenbarligen alt landets socialminister viker sig för de konservativa krafter som nu har dragit in i socialdepartementet. Det är uppseendeväckande att herr Gustavsson med sitt ansvar som socialminister över en natt i ett penndrag försöker stryka ett streck över den omfattande remissbehandling denna fråga redan har varit föremål för och de ställningstaganden som på grundval därav kommit till uttryck i utredningens direktiv. Vilken socialpolitik den borgerliga regeringen kommer att föra vet vi annärs inte mycket om. Ordsvallet i den borgerliga regeringsdeklarationen kan inte dölja den stora osäkerheten när det gäller viljan att skaffa fram de resurser som en social reformpolitik kräver. Jag har lärt mig att man inte driver social reformpolitik med vackra ord. Jag har lärt mig att sociala reformer blir verklighet först när man är beredd att också ta ansvaret för deras finansiering. Var socialdemokratin står råder det inget tvivel om. Vi skall fortsätta arbetet att bygga ett samhälle som präglas av trygghet för alla, gemenskap mellan generationerna och jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi är då också beredda att ta det ekonomiska ansvaret för dessa reformer. Vi skulle t.ex. inte ha tvekat att höja arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen för att slå vakt om den sociala trygghet som sjukförsäkringen inrymmer. Vi vill tillgodose kraven på god vård av sjuka, god barnomsorg, hjälp och stöd till handikappade och äldre. Detta ställer krav på mer personal och en utbyggnad av den gemensamma sektorn. Socialdemokratin kommer att slå vakt om tryggheten för de äldre och verka för fortsatta reformer. Vi kräver att långtidssjukvården byggs ut kraftigt under de närmaste åren. Särskilt måste personalsituationen förbättras, så att bättre arbetsförhållanden och goda förutsättningar för mänsklig gemenskap kan åstadkommas. Andra viktiga krav är en utbyggd hemsjukvård, hälsoservice och hemhjälp så att de äldre kan bo kvar i sin invanda miljö. Vi vill verka för att utbyggnaden av den närbelägna öppna hälsooch sjukvården genom nya vårdcentraler fullföljs. Vi vill fullfölja planerna på en ny lagstiftning för socialvården och för hälsooch sjukvården med ökad uppmärksamhet på de förebyggande åtgärderna. Den borgerliga regeringsdeklarationen visar att det är moderaterna som fått igenom sina viktigaste krav på hälsooch sjukvårdsområdet. Det Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt innebär att vi nu går mot ökad privatisering och minskat samhällsinflytande på vårdområdet. Plånbokens tjocklek skall tydligen på nytt få bli avgörande för vilken vård man skall få. I stället för att skapa garantier för en väl fungerande vård på vårdcentraler och sjukhus skall man erbjuda de landstingsanställda läkarna möjlighet att öppna privatpraktik vid sidan av sin landstingsanställning. I stället för att slå vakt om folktandvården — som ger barn och ungdom helt kostnadsfri regelbunden tandvård — vill man ge privattandläkarna rätt att mot avgifter enligt tandvårdsförsäkringen ta hand om barnoch ungdomstandvården. Dessa exempel visar hur den borgertliga regeringen — där moderaterna har ansvaret för hälsooch sjukvården — är på väg att ta ifrån samhället vårdresurser och hur man i stället vill satsa på privatvård. Denna politik är en god illustration till slagordet ”sociala reformer utan socialism”. Det är en politik som direkt äventyrar landstingens möjligheter att ge människor en god hälsooch sjukvård. Vi tar bestämt avstånd från denna borgerliga politik som är starkt inspirerad av högerkrafterna. Vi kräver i stället att den pågående utbyggnaden av den närbelägna distriktsläkarvården fullföljs och att långtidssjukvården byggs ut kraftigt under de närmaste åren. Vi kräver garantier för att minst hälften av alla nya läkare tillförs distriktsläkarvården och långtidssjukvården. Utbyggnaden av distriktsläkarvården och långtidssjukvården måste vidare underlättas genom statens medverkan. Vi slår också vakt om tandvårdsförsäkringen och rätten för barn och ungdom till kostnadsfri, regelbunden tandvård genom foiktandvården. Socialdemokratin företräder en familjepolitik som förenar kraven på jämställdhet med kraven på ett barnvänligt samhälle. Efter herr Fälldins inledningsanförande i går står det klart att den borgerliga regeringen är på väg att plottra bort den stora familjepolitiska reform som den socialdemokratiska regeringen utarbetat med starkt stöd av LO, TCO och SACO/SR. Folkpartiet, som före valet ställde sig bakom den socialdemokratiska regeringens förslag, har tydligen körls över av centern och moderaterna. Folkpartiet har tvingats överge det sammanhållna reformpaket som den socialdemokratiska regeringen utarbetat. De öppna motsättningarna kvarstår mellan de borgerliga partierna i familjepolitiken när det gäller både denna fråga och de olika förslagen om vårdnadsbidrag. ”Vi är överens om att vi inte är överens”, har herr Ahlmark förklarat. Ett sämre utgångsläge i familjepolitiken kan man knappast tänka sig. Men jag hoppas att herr Romanus kommer att vara med oss och driva en konstruktiv oppositionspolitik mot centern och moderaterna då det gäller familjepolitiken. Socialdemokratin står fast vid sina utfästelser till barnfamiljerna. Vi har i regeringsställning tillsammans med den fackliga rörelsen utarbetat en familjepolitisk reform som skulle ha lagts fram om några månader för att sedan börja förverkligas fr.o.m. den I januari 1978. Vi kräver att denna reform inte plottras bort av de borgerliga utan genomförs i sin helhet enligt det förslag som redan föreligger. Vi kommer i 'oppositionsställning i riksdagen att begära ett fullständigt genomförande av denna familjepolitiska reform. Detta krav får stöd av den fackliga rörelsen, som i sina nyligen avgivna remissvar över betänkandetl om ökade möjligheter till föräldrarledighet genom föräldraförsäkringen helt ställer sig bakom förslagen. Dessa krav från löntagarnas organisationer har den borgerliga regeringen tydligen planerat att decentralisera till papperskorgen. Vi accepterar inte detta utan kräver att reformen genomförs etappvis med början den 1 januari 1978 och att den blir fullt genomförd inom en femårsperiod, dvs. fr.o.m. 1982. Reformen skall ge föräldrarna rätt till en ledighet - utöver de nuvarande sju månaderna i föräldraförsäkringen — som för varje barn motsvarar fem månaders ledighet. Den ökade föräldraledigheten med ersättning från föräldraförsäkringen skall kunna tas ut på det sätt som passar varje familj genom hel ledighet, sex timmars arbetsdag eller en på annat sätt förkortad arbetstid. Den nya rätten till föräldraledighet, som skall delas lika mellan föräldrarna, skall kunna utnyttjas fram till barnets första skolår. Reformen skall omfatta alla föräldrar: heltidsarbetande, dehidsarbetande, skiftarbetande, adoptivföräldrar och hemarbetande. Särskilda övergångsregler införs vid ikraftträdandet så att föräldrar med barn födda i januari 1971 eller senare får del av reformen med en ersättningsgaranti som är beroende av barnets ålder. Reformen skall utformas så, att alta föräldrar får lagfäst rätt till ledighet och rätt att hos arbetsgivaren begära den form av ledighet som de vill ha. Reformen skall ge samma ersättning under föräldraledigheten som den nuvarande föräldraförsäkringen. Reformen skall finansieras genom arbetsgivarnas socialförsäkringsavgift på samma sätt som den nuvarande föräldraförsäkringen. Med den fackliga rörelsens fulla stöd kommer socialdemokratin att kämpa för genomförandet av denna familjepolitiska reform, som ger alla föräldrar mer tid för samvaro med barnen och som befrämjar jämställdheten meilan kvinnor och män. Stödet till barnfamiljerna måste dessutom steg för steg förbätltras genom ökade barnbidrag och ökat bostadsstöd. Utbyggnaden av barnomsorgen, med 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya platser i fritidshem på fem år, måste fullföljas. Utbyggnaden måste förenas med kraftfulla insatser för personalutbildningen. Herr talman! Jag har i första hand tagit upp två frågor som är av stor betydelse i det socialpolitiska reformarbetet, hälsooch sjukvården och familjepolitiken. På dessa punkter har den borgerliga regeringsdeklarationen gett oroande besked. Tiden medger inte en mera ingående granskning av andra områden av socialpolitiken. Till dessa frågor får vi säkerligen anledning att återkomma.

Herr talman! Jag hade inte ämnat ta till orda i den här debatten, utan Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt jag hade tänkt koncentrera mig på att lyssna till de konstruktiva synpunkter som jag hoppades skulle komma från den förutvarande socialministern. Nu hedrades jag emellertid av herr Aspling med att han i sitt inlägg sade att de konservativa krafterna hade dragit in i socialdepartementet — och därmed underförstått tvånget. Eftersom det tydligen inte går att genom ett enda inlägg — socialminister Gustavssons — få slut på mytbildningen som idkas, skall jag ta några minuter i anspråk för att än en gång ta upp saken. Jag har alltså varit ledamot av:'socialutredningen. Vi har i denna utredning varit rörande ense om att det gällde att göra den kommande socialvården, socialtjänsten, så positiv som möjligt från allas synpunkt. Vi var helt ense om att det gällde a på alla tänkbara sätt minimera tvånget. Men vi var också medvetna om att det i vissa fall inte fanns något alternativ till tvång. I vissa fall kunde tvånget trots allt behövas. och alternativet till tvång initierat av socialvården kunde i stället vara att kriminalvården tog över de vårdbehövande i ökande omfattning - detta trots att det under senare år varit en medveten strävan att överföra de vårdbehövande från rättsvården till socialvården och till sjukvården. En i det avseendet enhällig utredning - samtliga sakkunniga med undantag av ett par experter — ställde sig bakom socialutredningens ställningstagande. När det gällde ett par nyanser anmälde jag en annan uppfattning. Vi fick en utomordentligt stark uppbackning av remissinstanserna: det stora flertalet kommuner, hela Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Läkarförbundet, nära nog samtliga länsrätter, socialstyrelsens majoritet, för att bara nämna några. Fru Grethe Lundblad talade förut om sveket. Jag tror att jag i det sammanhanget kan ge uttryck åt den upplevelse vi hade i socialutredningen när förutvarande socialministern Aspling trots allt gav tilläggsdirektiv till utredningen, helt stick i stäv mot vårt enhälliga betänkande, mot den starkt övervägande delen av remissinstanserna. Vad är det nu som har skett? Jo, man har försökt tillgripa den mest demokratiska av alla lösningar. Socialutredningen har lovat att lägga fram två alternativ: dels det alternativ som socialutredningen uppbackad av majoriteten av remissinstanserna lade fram, dels det alternativ som bygger på herr Asplings av en minoritet företrädda tilläggsdirektiv. Jag kan inte se något mera humant och demokratiskt än detta förfarande. Nog om det. Sedan vill jag bara stryka under att i många andra frågor, "inte minst inom den del av socialvården som jag nu har att ta ansvaret för, sjukoch hälsovården, föreligger det en glädjande stor överensstämmelse mellan samtliga partier här i riksdagen. Skillnaden är väl främst den att vi på det här området vill ha mer av valfrihet och mer av kontinuitet än socialdemokraterna. Men jag hoppas att vi också framgent skall kunna ömsesidigt berika varandra just på det här området, som berör så oändligt många människor i vårt land.
Herr talman! Det som fick mig att begära ordet var herr Asplings uttalande att folkpartiet skulle ha blivit överkört i fråga om familjepolitiken. Jag måste säga att jag känner inte igen mig. Det var ju folkpartiet som var först av partierna med kravet på att småbarnsföräldrar skulle få rätt till kortare arbetstid och ersättning för inkomstbortfall i samband därmed. Vi har Jänge arbetat för det. Vad fick vi då höra av socialdemokraterna när det förslaget framfördes? Jo, vi fick höra av Socialdemokratiska kvinnoförbundet, av ledamöter i denna kammare och av många andra att det där var en valfrihet som var en liberal fälla. Vi fick höra att man inte ville ha någon särlösning för småbarnsföräldrar osv. Vi tog en intensiv debatt på den här punkten, och så småningom övertygade vi socialdemokraterna om att man skulle gå in för valfrihet och att man skulle lägga fram ett förslag som var en särlösning för småbarnsföräldrar. Det förslaget kom i våras och har sedan vtterligare preciserats i valrörelsen. Det förslaget har stora förtjänster och har även fört debatten vidare, det skall jag gärna erkänna, men i grunden var det ju en omsvängning — från talet om att valfriheten var en liberal fälla till uppfattningen att valfriheten är någonting bra. Det var en omsvängning från ett nej till särlösning till ett förslag om just en särlösning för småbarnsföräldrar. Vi hade alltså en viss framgång hos socialdemokraterna med vår opinionsbildning. Studerar man regeringsdeklarationen finner man — som jag betonade för fru Lundblad när herr Aspling tydligen var ute — att för den kommande valperioden ställer regeringen upp med samma reformtakt när det gäller utbyggnaden av föräldraförsäkringen som socialdemokraterna i sitt förslag. Man uttalar sig inte om vad som skall hända efter den kommande valperioden, vilket kan vara rimligt i en regeringsdeklaration, men under innevarande valperiod är det alltså samma reformtakt. Sedan en enda kort kommentar till herr Asplings uttalande om sjukvården. Jag tror att den förutvarande socialministern har litet dålig kontakt med verkligheten, om han menar att förslaget att de offentliganställda läkarna skulle få rätt att ansluta sin fritidspraktik till sjukförsäkringen, skulle komma att Jeda till att läkarna I större utsträckning skulle öppna sådan praktik. Det verkliga förhållandet är ju att de har haft kvar sin praktik men att denna numera bara kan utnyttjas av människor som har råd att betala full taxa. Det är det missförhållandet som vi vill ta bort.

Herr talman! Jag har i tilläggsdirektiven klart sagt att vid utformningen av förslaget till en ny socialvårdslag bör åtgärder utan den enskildes samtycke i vad gäller barn och ungdom regleras i en särskild Jag med utgångspunkt i det av utredningen föreslagna förfarandet, innefattande socialnämndernas medverkan. Beträffande övriga åtgärder utan den enskildes samtycke bör utredningen undersöka möjligheterna till enhetliga bestämmelser utanför socialvårdslagstiftningen. Dessa tilläggsdirektiv överlämnades till utredningen efter det socialutredningens principbetänkande varit föremål för en mycket omfattande remissbehandling. Bland de remissinstanser som klart tog ställning för alt tvångsåtgärderna skulle läggas utanför en kommande socialvårdslagstiftning var bl.a. så tunga remissinstanser som LO, TCO, socialstyrelsens ledning och socialarbetarnas organisation. Det är värt att slå fast detta. Med en borgerlig regering ligger faran i dagen att den framtida socialvården får starka inslag av ett klasspräglat tvång. Jag vill starkt understryka att en sådan utveckling, som skulle innebära att man verkligen vrider klockan tillbaka, står i strid med arbetarrörelsens strävan till ökad solidaritet och jämlikhet. Så några ord om hälsooch sjukvården. Det talas mycket om trygghet i regeringsdeklarationen och om att solidariteten kräver att de sämst ställda sätts främst. Läser man vidare i regeringsdeklarationen och kommer till avsnitten om sjukvård och tandvård, finner man att det i hög grad är privatiseringen som aktualiseras. De landstingsanstutna läkarna skall erbjudas möjlighet att öppna privatpraktik vid sidan av sin landstingsanställning. I stället för att slå vakt om folktandvården, som ger barn och ungdom helt kostnadsfri regelbunden tandvård, vill man ge privattandläkarna rätt att mot avgifter enligt tandvårdstaxan ta hand om barn och ungdom. Fru Troedsson vill för övrigt i en motion till årets riksdag att folktandvården skall överföras i privat regi, vilket är ganska fantastiskt. Är det någon som tror att en privatisering av dessa viktiga vårdfrågor skulle gagna de sämst ställda i samhället och människorna i glesbygderna? Det uppsecendeväckande är — låt mig slå fast det — att centerpartiet har kunnat godta och ställa sig bakom dessa gamla moderatkrav. Jag skall be att få återkomma till herr Romanus i min sista replik.

Herr talman! Det finns tydligen ett behov av att rensa luften. Jag vill först och främst erinra herr Aspling om att LO önskar få en allsidig översyn av hela tvånget — tvånget inom sjukvården, tvånget inom socialvården och tvånget inom kriminalvården — så att man skall kunna nå fram till den från helhetssynpunkt bästa lösningen. Sedan tycks herr Aspling ha glömt bort att socialstyrelsens majoritet helt gick på utredningens linje. En minoritet företrädde en annan uppfattning. Jag kan för övrigt erinra herr Aspling om att avvikelserna bland remissinstanserna i betydligt större utsträckning överensstämde med mina reservationer än med det alternativ som sedan förelades oss av herr Aspling. Bara några ord om tandvårdstaxan. Är det, herr Aspling, inte litet orimligt som det är i dag? Om cett barn följer sina föräldrar till en privalpraktiserande tandläkare, är man tvungen att för barnet betala hela den verkliga kostnaden. Inte till någon del får barnet tillgodogöra sig den rabattering som samtliga vuxna människor i vårt land har rätt till om de besöker en privatpraktiker. Den orättvisan mot barn i dessa sammanhang borde det vara hög tid att göra någonting åt i konstruktiv anda.

Herr talman! De flyende minuterna ger inte möjlighet till mer än ytterst korta kommentarer. Till fru Troedsson vill jag bara säga att här är det fråga om en attack mot folktandvården, och vi kommer att till varje pris slå vakt om denna unika reform som vi har genomfört i det här landet. Jag får nog tillfälle att återkomma. | Så till familjepolitiken. Herr Fälldin sade i sitt huvudanförande i går att på det familjepolitiska området sätts arbetet genast i gång för att utforma eu konkret system för vårdnadsbidrag till familjer med små barn. Låt mig säga i klartext: Vi kommer att kräva ett fullständigt genomförande av den familjepolitiska reform som vi redan har utarbetat i samverkan med den fackliga rörelsen. Vi kommer inte att acceptera vårdnadsbidragen och inte heller några försök från den borgerliga regeringen att med dellösningar komma ifrån den samlade familjepolitiska reform som den socialdemokratiska regeringen skulle ha lagt på riksdagens bord om några månader. Det skall bli intressant att se om folkpartiet också vidhåller sin tidigare uppfattning om ett sammanhållet genomförande av denna reform eller om folkpartiet kommer att vika sig för centern och moderaterna. Jag hoppas att herr Romanus — låt mig säga det - inte röstar mot den motion som vi kommer att lägga fram om ett fullständigt genomförande av hela den familjepolitiska reform som vi har utarbetat. Jag hoppas att vi kan lita på hans inställning här. Att han har ett arbete att utföra gentemot moderaterna och centern är jag medveten om. Några ord om husläkarna. Vår linje är helt klar och innebär att vi vill ha väl fungerande vårdcentraler, där patienten kan få träffa den läkare Torsdågen den Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt han behöver. Folkpartiet får självt svara för sina försök att med utländska förebilder införa ew registreringsförfarande i det svenska sjukvårdssystemet. Vad folkpartiet än säger kvarstår som ett faktum att ett sådant system i praktiken skulle leda till ett byråkratiskt remisstvång och avskaffa det fria läkarvalet. Ett sådant krångel vill vi inte ha i Sverige, och jag har vänt mig mot detta därför att det skulle drabba patienterna. För oss är sjukvårdspolitiken helt klar. Vi vill ha fler vårdcentraler i varje kommun och vid dessa väsentligt flera distriktsläkare. Detta håller nu på att genomföras. Bara på det sättet kan man göra det lättare för människorna att nå en läkare och siärskilt för äldre patienter göra det möjligt att i större utsträckning träffa samma läkare vid återbesök och hembesök. Jag hoppas att herr Romanus, med den rika erfarenhet av sjukvård som han har, kommer alt stödja dessa väldigt viktiga strävanden inom svensk sjukvård. Här är sjukvårdshuvudmännen klart aktiva, och jag vill säga till herr Romanus att det konstiga system folkpartiet har lanserat som slogan i valrörelsen har ingen större förankring ute i landstingen bland erfaret sjukvårdsfolk.
Herr talman! Att man skall bygga ut den öppna vården är vi överens om, och i landsting där folkpartiet har inflytande har det skett och sker en stor satsning på öppen vård. Men en utbyggnad av vårdcentralerna ger inte automatiskt det som de flesta människor begär, nämligen just att man får garantier för att man hör till en läkare inom denna vårdcentral. Tvärtom visar undersökningar, bl.a. från Dalby i Skåne, att man även på en vårdcentral riskerar att vid t.ex. tre besök under samma sjukdomsepisod få möta tre olika läkare. Det fordras alltså dels en utbyggnad av vårdcentralerna, dels att arbetet organiseras så att patienterna verkligen får komma tillbaka till samma läkare. Om inte herr Aspling anser att folkpartiets landstingsmän är mindre erfarna och mindre jordnära än de andra partiernas, bör han kanske ta någon hänsyn till att folkpartiets landstingsmän över praktiskt taget hela landet i motioner har fört fram förslaget om husläkare åt alla. Tidigare i debatten drog jag upp obenägenheten hos socialdemokraterna att i jämställdhetsarbetet ta intryck av vad som händer i andra länder. Nu hör vi den förutvarande socialministern tala om folkpartiets förslag efter ”utländska förebilder”, ungefär som om det hade varit en råtta som någon släpat in vid svansen. Det låter som om det vore otäckt att lära av andra länder. Men det finns utländska erfarenheter som kan vara till nytta för oss i Sverige, hur fantastiskt det än kan låta i herr Asplings öron. Det är vad vi har försökt säga. England är inte någon förebild i alla avseenden, särskilt inte när det gäller sjukhusvården. Men inom den öppna vården har de faktiskt lyckats förverkliga någonting som vi skulle kunna dra nytta av. Vi skall inte vara så självgoda att vi inte kan ta till oss utländska förebilder. När det sedan gäller familjepolitiken kan jag bara upprepa ännu en gång, för att det inte skall vara några missförstånd, att för den kommande valperioden innebär regeringsdeklarationen samma utbyggnadstakt av föräldraförsäkringen som vad herr Aspling föreslagit. Då kan han väl inte vara så missnöjd. Vi anser att vi har nått goda framgångar i vår opinionsbildning med socialdemokraterna, som tidigare var emot en särlösning för småbarnsföräldrar. Och jag kan gott avslöja att vi anser att vi nått goda framgångar också i regeringsdeklarationen i denna fråga.

Herr talman! I jämförelse med de väldiga holmgångar som utkämpades här i kammaren i går vågar man väl säga att den socialpolitiska debatt som nu pågått en och en halv timme i varje fall hittills har varit stillsam, lågmäld och vänlig. Det kan naturligtvis bero på att vi som kommit att syssla med främst dessa frågor till vår läggning råkar vara stillsamma, lågmälda och vänliga. Det kan också bero på att vi i själva verket har en mycket stor åsiktsgemenskap och ganska måttliga partiskiljande frågor på det socialpolitiska fältet numera.

Den honnören är herr ASspling väl värd. Men jag tycker det vore skada om herr Aspling, när han nu dragit sig tillbaka, skall minnas dessa år - som jag trodde varit stimulerande och angenäma år — som en tid av bittra strider och hårda motsättningar. Så är det väl ändå inte. Jag förstår att herr Aspling lider av samtliga avgående statsråds problem med debattiden i kammaren. Det är svårt att få den att räcka till när man är van att kunna tala så länge man vill i stort sett. Därför höll herr Aspling ovanligt högt tempo i sitt första inlägg, och jag hann inte anteckna allt jag ville. Han räknade upp en lång rad fina sociala reformer under 1970-talet, och så sade han att socialdemokratin har drivit reformpolitiken genom åren och ofta mot hårt motstånd. Jag bestrider inte att det i gamla tider nog tedde sig så. Men kan det verkligen vara rätt att under de år då herr Aspling varit socialminister det har varit nödvändigt att driva reformpolitiken under hårt motstånd? Med reservation för att jag inte hann anteckna alla de reformer under 1970-talet som herr Aspling räknade upp, kan jag inte erinra mig en enda av dessa reformer som behövt genomföras under hårt motstånd. I många fall har det inte varit motstånd alls. Reformerna har ofta beslutats Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 160 av en helt enhällig riksdag. De meningsskiljaktligheter som förvisso många gånger funnits, har, såvilt jag nu kan erinra mig, i samtliga fall gällt att den dåvarande oppositionen som har accepterat och ställt sig bakom de förslag som den socialdemokratiska regeringen lagt fram vetat bygga på dem litet till. Ett par exempel som jag kommer ihåg. Vi fick en rörlig pensionsålder och rätten till delpension. Vem gjorde hårt motstånd mot den reformen? Vad jag kan erinra mig gällde meningsskiljaktigheterna att jag och mitt parti och om jag minns rätt oppositionen i övrigt också ville något vidga kretsen av dem som kunde få del av reformen. Vi tyckte, och jag tycker fortfarande, att det var orättvist att den som varit egen företagare — lantbrukare eller småföretagare — större delen av sitt liv och inte sadlat om till löntagare innan han fyllt 50 år därmed skulle vara diskvalificerad från möjligheten att vid 60 års ålder få delpension. Vi tyckte att det kunde räcka med en kortare kvalifikationstid som löntagare än hela tio år. Jag tycker det fortfarande. Det är klart att herr Aspling kan tycka annorlunda, och det vet jag att han gör. Men att ta den typen av motförslag till intäkt för att tala om att han genomfört reformer under hårt motstånd är nog att använda väl kraftiga ord. Vad ville vi göra med tandvårdsförsäkringen? Jo, vi ville höja kompensationsnivån i försäkringen från av herr Aspling föreslagna 50 ” till 75 5. Dessutom ville vi, som fru Troedsson nyss erinrade om, även där vidga kretsen av förmånstagare. Även skolbarnen skulle omfattas av tandvårdsförsäkringen. Ingen föreslog att man skulle ta bort folktandvårdens skyldighet att sörja för en kostnadsfri tandvård åt skolbarnen. Men vi sade att därutöver bör de ha samma möjlighet som andra medborgare att hos privat tandläkare få tandvård för samma pris som vuxna människor. Jag kan förstå att herr Aspling tyckte illa om det förslaget också, och jag har mycket lätt att förstå att regeringen vid många tillfällen ansett sig tvungen att säga: Nej, vi kan inte gå med på mer, vi kan inte gå med på oppositionens överbud, det har vi inte råd med. Det kan jag förstå, och det kan vi alltid diskutera. Men jag tror inte man kan säga att det finns någon enda social reform av något format — i varje fall under det 70-tal herr Aspling åberopade — som har genomförts under hårt motstånd — knappast under något motstånd alls. Därför vill jag tillönska herr Aspling en tid som jag gärna skulle se blev litet lugnare och mindre arbetsam än de närmast gångna åren och med ljusare minnen. Jag tror att de kommer att ljusna när några veckor har gått. Då kommer den tiden att framstå som en tid då herr Aspling hade förmånen att från en inflytelserik post ieda ett fortsatt reformarbete I Sverige som i allt väsentligt kunnat genomföras i stor politisk enighet. Det tycker jag att en socialminister skulle vara glad åt. Jag vågar nog också säga till fru Lundblad, som på sitt stillsamma, vänliga sätt uttryckte förhoppningen att den tidigare regeringens famil Jepolitik skall fullföljas, att jag tror att man kan lita på det. Herr Romanus har redan påpekat att i de förslag som framlagts av den tidigare regeringen har den nya regeringen instämt så långt det gäller den period som regeringsförklaringen över huvud taget innefattar. Sedan skall det följa en period därefter och vi får väl se vilken regering vi har då. Jag är för min del helt övertygad om att skulle det vara samma regering som vi har nu så kommer även nästa etapp att fullföljas. Men även här är det på samma sätt. Det finns inte från den tidigare opposilionens, den nuvarande regeringens, sida någon tendens att vilja minska och skära ned de reformförslag som är under förberedelse. På flera punkter har vi velat lägga till en eller annan bit och göra reformen större och mer omfattande. Jag vill inte lova för mycket. Det kan hända — vad vet jag — att vi också hamnar i den situationen att man får ta det så vackert. Det kanske visar sig bli svårt att få resurserna att räcka till alltsammans i det tempo man skulle vilja. Det är också uttryckligen frånsagt att det måste bli fråga om en hård prioritering. Vi får ta det angelägnaste först. I varje fall finns det icke någon — återigen med reservation för att vårt minne ibland kan svika — förberedd och planerad reform där de nuvarande regeringspartierna sagt sig vilja sänka ambitionsnivån jämfört med den förutvarande regeringens. Jag tror att vi även i fortsättningen skall kunna arbeta vidare på det här vänliga samarbetsinställda sättet. Herr talman! Jag skulle också gärna vilja ge uttryck för en synpunkt på en av de delfrågor som varit uppe, och det gäller frågan om tvånget och friheten. Det behöver icke läggas någonting till i procedurfrågan — om direktiv hit och dit tidigare och senare under utredningens arbete. Jag tror den saken är avklarad av statsrådet Troedsson. Men till själva sakfrågan!

När den här debatten om tvång och frihet i vården blossar upp igen är den ju nästan alltid felaktig. Dcebatten förs från den ena sidan som om det funnes någon människa 1 detta land som anser att tvångsvård är bättre än frivillig vård, men det finns det ju inte. Alla är helt på det klara med att vård som friviliigt accepteras av den vårdbehövande i alla avseenden är överlägsen den påtvingade vården. Det behöver vi inte diskutera, det är självklart. Ändå öds det timme efter timme på den debatten. Diskussionen gäller ju enbart det fall när alternativet till en vård som man med mer eller mindre hårda medel tvingar på någon är en helt utebliven vård. Då är det faktiskt inte, herr Aspling, riktigt så enkelt att det finns en helt samstämmig opinion bland socialarbetare och den sortens folk för att avhända sig alla möjligheter. Låt mig ta ett exempel på vad det kan gälla, ett exempel som för mig är väldigt viktigt och som jag tycker egentligen ger hela problemet. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Vi har det tyvärr alltför vanliga fallet med en svårt alkoholskadad far i en familj. Han misshandlar hustru och och barn, sådant händer tyvärr. Han försummar sin familj. Det blir dåligt med både försörjning och fostran. Det finns tyvärr tiotusentals fall, där familjen löper uppenbar risk till liv och lem. Vad gör man då? Ett alternativ är att om ingenting annat hjälper ta bort denna pappa ifrån familjen och underkasta honom en vård, oavsett om han vill eller inte. Det räcker om vi bara får lov att göra detta i yttersta nödfall. och jag vill gärna säga herr Aspling — jag tror att herr Svensson i Kungälv som kommer efter mig i talarstolen kan vitsorda att jag har rätt — att jag har erfarenhet av att man kan klara sig med utomordentligt litet tvång. I herr Svenssons och min hemkommun är det visst flera år sedan man senast behövde tillgripa tvångsåtgärder i ett sådant här nykterhetsvårdsärende. Men möjligheten finns fortfarande. Vad händer om vi inte får tillgripa tvång? Vi vet vad som händer. Enligt en annan lag - en lag om vilken herr Aspling själv har sagt att han på något sätt måste låta den leva vidare, nämligen den som handlar om ungdom - kommer samhället att ingripa och ta bort barnen från denna familj i och för samhällsuppfostran. Vi alla som har sett de här sakerna på fältet vet att när detta har hänt kommer mamman i familjen att ge sig av. Nu tröttnar hon. Hon har kanske gjort ett enormt arbete i åratal, men när hon inte har barnen kvar längre försvinner hon också. Sedan kommer kriminalvården förr eller senare, ty denna stackars människa som vi har vägrat att ta hand om hamnar förr eller senare i de allra flesta fall i en situation, där polis och kriminalvård tar hand om honom. Och där ställs inte längre frågan om tvång eller frivillighet. Ingen domstol frågar om herr brottslingen möjligen frivilligt går med på att dömas till fängelse. Där är tvånget. Sedan avtjänar han sitt straff och så kommer han ut, och då är familjen försvunnen. I stället hade man kunnat ta honom till en annan vård, något halvår eller år tidigare, och gjort vad man kunnat för honom. När han sedan kommit tillbaka, hade familjen kanske funnits kvar. Och prognosen, chansen att rehabilitera, hade varit oändligt mycket bättre. Det är dessa situationer som gör att vi är rätt många som inte vågar oss på att helt avhända oss möjligheten att i yttersta nödfall se till att en vårdbehövande får vård, även om han själv inte inser att han behöver den. Herr talman, jag ville bara ta tillfället i akt att. som jag ser det, nollställa den här debatten en gång till och klargöra vad den egentligen handlar om. Den handlar alltså icke om att tvångsvård skulle vara bättre än frivillig vård. Ingen har hävdat det.

Herr talman! Herr Carlshamre sade några vänliga ord till mig. Jag skulle kunna kvittera det genom att säga att vi ofta har haft intressanta debatter. Han har alltid visat stor kunnighet, och jag har väl ibland upplevt det så — om jag skall vara uppriktig, herr Carlshamre — att han på något sätt har varit ganska ensam i det parti han representerar. Men jag skall inte säga något mer om det. Jag noterar de vänliga orden. Jag har i de här dagarna av naturliga skäl gått igenom åtskilligt av handlingar och tidningsurklipp. Då har jag sannerligen på nytt upplevt motståndet mot väsentliga reformer. Det är ganska fantastiskt att registrera hur hårda striderna i många avseenden har varit, t.ex. om sjukronorsreformen och om tandvårdsförsäkringen. Vi kommer säkert att få föra de här striderna även i fortsättningen. Regeringsdeklarationen ger på väsentliga områden tydliga bevis för det. Det går inte att trolla bort de väsentliga motsättningar som har förelegat. Det går inte, herr Carlshamre, att säga att moderaterna var med på tandvårdsreformen. Vilken tandvårdsreform skulle vi ha fått om moderaternas förslag hade gått igenom? Att vidga personkretsen till barn och ungdom låter så elegant. Verkligheten är att det är folktandvården man vill åt i så fall. Och glöm inte bort att hela den stora tandvårdsreformen inneslöt två viktiga saker — folktandvårdens utbyggnad och tandvårdsförsäkring. Och att folktandvården i så hög grad var prioriterad i hela förslaget berodde på att vi vill garantera barn och ungdom regelbunden kostnadsfri tandvård. När det, för att ta ett annat exempel, gäller den s.k. enigheten om den viktiga delpensionsreformen bör det påpekas att centern och moderaterna i pensionskommittén ansåg att hela delpensionsfrågan borde lösas avtalsvägen. Sedan ändrade man sig och ställde sig bakom den socialdemokratiska regeringens förslag om en lagfäst pension. Jag tillät mig konstatera när den här frågan behandlades i riksdagen för något mer än ett år sedan att den omvändelsen faktiskt gick snabbare än när det gällde ATP. Nej, herr Carlshamre, så enkelt har det nog inte varit. Det är inte samstämmigheten efter en reform som räknas. Det är insatserna, aktiviteten och viljan att också ta ansvar för dess finansiering som betyder något. Det är det jag har velat slå fast här.
Herr talman! Fortfarande tycker jag att det är rätt svaga exempel på hårda strider. Herr Aspling frågade: Vilken tandvårdsreform skulle vi ha haft om oppositionen hade fått råda? Jag får hålla mig till mitt eget parti, för jag kan inte säkert minnas vad de övriga två nuvarande regeringspartierna på alla punkter ansåg. Enligt vårt förslag skulle vi ha haft en tandvårdsreform som hade varit den som nu gäller och dessutom hade försäkringen omfattat även skolbarnen, vid sidan av deras obeskurna rätt till kostnadsfri vård i folktandvården. Vi skulle ha haft en högre ersättningsnivå.

Det är ungefär alltsammans. I övrigt hade det varit samma reform. Det var de förslagen som låg här. När det sedan gäller delpensionen måste under en rätt lång tid — om jag inte är felunderrättad — rimligen även socialdemokrater ha räknat med att den frågan i huvudsak skulle komma att lösas avtalsvägen. Annars förstår jag inte varför det dröjde så länge innan den kom upp i riksdagen. Det var också en del arbete på gång ute på arbetsmarknaden för att bygga på det allmänna och obligatoriska pensionssystemet. Jag vidhålier att den enda ändring vi ville förorda när frågan till sist kom till riksdagen var, att försäkringsformen skulle göras tillgänglig för flera.
Herr talman! Jag måste bli något mera kritisk mot herr Carlshamres sätt att resonera om tandvårdsfrågorna. Det är synd att vi inte har mera tid till förfogande. Herr Carlshamre undslipper sig att man ville ha ett något mera liberalt system för etablering. Han kommer rätt in på centrala frågor. Varför genomförde vi etableringskontrollen? Jo, för att garantera folktandvårdens utbyggnad. Det var en stor och central fråga. Vi stred verkligen från vårt håll här i riksdagen för att trygga denna reform. | Herr Carlshamres resonemang om taxesättningen och tandvårdsförsäkringen syftar på en sorts återbäringstaxa som i själva verket skulle ha drabbat patienterna. Det var den verkliga innebörden av moderaternas förslag. Det går inte att presentera sådana saker på det sättet, herr Carlshamre. Herr Carlshamres kunnighet är faktiskt större än vad som framgår av det sätt på vilket han i dag argumenterar i dessa frågor. Får jag sedan göra ett tillägg. Herr Carlshamre var också inne på socialvårdsområdet. Jag skulle vilja säga att vår inställning till olika förhållanden inom socialvården understryker hur allvarligt vi tar på solidariteten. Tvångsåtgärderna har praktiskt taget uteslutande riktats mot människor som lever under de sämsta ekonomiska och sociala förhållandena. Utvecklingen inom den offentliga nykterhetsvården har därför kännetecknats av en övergång från tvångsåtgärder till vård och behandling i frivilliga former. Det har jag upplevt som mycket positivt under årens lopp. Arbetarrörelsen har inriktat reformsträvandena på en fortsatt sådan utveckling, utan tvångsåtgärder inom socialvården. Låt mig understryka att detta är en politik som har starkt stöd bland socialvårdens folk ute på fältet och i de fackliga organisåtionerna. Det är detta synsätt som ledde fram till de tilläggsdirektiv som socialutredningen fick av den socialdemokratiska regeringen. Med den ofta progressiva syn och erfarenhet herr Carlshamre har i dessa frågor hoppas jag att han i fortsättningen skall medverka till att klockan inte vrids tillbaka. Kan jag lita på herr Carlshamre i det avseendet?
Herr talman! Jag får gå fram till talarstolen än en gång — det känns så fel att tala från bänken, med ryggen mot herr Aspling. Nej, herr Aspling, det var inte någon konstig gammaldags återbäringstaxa vi föreslog inom tandvårdsförsäkringen. Det var precis samma taxa som regeringens. Det var bara det att vi hade höjt ersättningsnivån från 50 26 till 75 26. Konstigare var det inte. Det var vidare mycket riktigt en strid om etableringsrätten. Jag börjar nu förstå herr Aspling, om han menar att det förhållandet att bl.a. vi kämpade för en yrkesfrihet för tandläkare och en större frihet för deras patienter att välja den tandläkare de ville ha, möjliggjord genom en friare etablering, skulle vara ett exempel på det väldiga motstånd han känner sig ha upplevt mot reformpolitiken. I så fall förstår jag att han känner att han har arbetat under hårt motstånd. Den sortens motsättningar har vi verkligen haft många gånger. Men herr Asplings första inlägg gav mera intrycket av att han hade haft att kämpa mot en förfärlig reaktionär strömning i samhället för att över huvud taget få möjlighet att bygga välfärdsstaten Sverige vidare. Jag tror inte att den står och faller med förhandlingar om 30 ytterligare privatpraktiker på läkarsidan eller något tiotal tandläkare. Åtminstone när en tandläkare som pensionerar sig vill fortsätta att arbeta någon timme i veckan och därmed stå kvar i försäkringen borde en ny tandläkare få sättas in, men det var under en tid inte tillåtet, som herr Aspling säkerligen vet. Är det motstånd på sådana punkter som herr Aspling har upplevt så håller jag med honom — då har han haft det besvärligt.

Herr talman! Jag tänker forma mitt inlägg i den allmänpolitiska debatten som ett öppet brev till den nye socialministern. — Jag är medveten om att den formen lätt kan missförstås och uppfattas som något mera personligt, men jag handlar efter föredöme av en man som tidigare varit partisekreterare och som nu efter den borgerliga regeringens tillkomst upphöjts till något slags överstatssekreterare. Gustaf Jonnergård heter han, om”han nu inte dementerar den uppgiften också. Det är han som haft som specialitet att skriva visor om socialdemokratiska partiet och om dess ordförande till centerns partistämmor. - I sex års tid har vi arbetat tillsammans i riksdagens socialutskott. Jag som ordförande och du som vice. Jag vill gärna gratulera dig till utnämningen, som kom som en stor överraskning för oss i utskottet. Aldrig kunde vi ana alt två av den nya regeringens statsråd skulle hämtas från vårt utskotts ledamöter och suppleanter. Att bli socialminister är en förtroendepost av finaste slag. Från din plats i utskottet har du varje sammanträdesdag kunnat fästa blickarna på Gustav Möllers staty, som vi har i utskottet som en påminnelse om och en hyllning till det moderna Socialsveriges skapare. Tanken svindlar förstås inför perspektivet att du nu sitter som chef för Gustav Möllers Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt gamla departement. Men det är ju så mycket annat som är annorlunda nu för tiden både i politiken och i samhället, så man är snart inte förvånad över någonting. | Men du får förlåta oss att vi med stort allvar ser den situationen framför oss att du som en gång var svuren motståndare till ATP nu skall sitta som den reformens främste garant i regeringen. Du som reste omkring i Kronobergs län och förtalade den pensionsreform som betytt och kommer att betyda än mer för att utjämna klyftorna och skapa ett jämlikare samhälle i vårt land. Ja, frågan är väl om du inte rent av fick en del personer att utträda ur systemet, vilket de i så fall säkert bittert har fått ångra.

Herr talman! Jag skall replikera min bänkkamrat Carlshamre. Det är en replik på ett inlägg i en diskussion vi hade för flera år sedan, kanske tre år sedan, om socialhjälpen och dess utveckling, då han profeterade om att socialhjälpen skulle fördubblas i vårt land. Det var inte då lätt att replikera, men nu har vi facit.

Herr talman! Jag tror att det inom socialpolitiken är tre områden som särskilt träder fram i rampljuset — om man nu undantar socialförsäkringarna, som jag lämnar därhän i det här anförandet. Det första området är barnomsorgen, där vi har att finna familjens plats i industrioch servicesamhället och där vi inom socialdemokratin har lagt fram vårt förslag. Det är viktigt att vi kommer rätt och att vi inte ger gårdagens svar på dagens frågeställningar. Det andra området är alkoholpolitiken. Det är viktigt att den tidsplan som angavs av den gamla regeringen kan hållas, så att vi får en proposition till våren. Vi måste - jag upprepar det — få en alkoholpolitik som är värd namnet. Det tredje området, som jag tänker ägna litet större intresse här i dag, är de äldres situation i vårt svenska samhälle. Iag tror att det är viktigt och helt enkelt nödvändigt att nu på allvar lyfta fram den äldre generationen och se hur deras verklighet är och hur vi kan förbättra den. Det var också anledningen till att vi i Broderskapsrörelsen tog upp frågan i ett längre uttalande vid vår kongress i Skövde i somras. Under det skede av ekonomisk tillväxt och social utveckling som vårt land genomgått under senare årtionden har jämlikhetsfrågorna varit centrala. Detta har också inneburit att de ekonomiska och materiella villkoren för de äldre kunnat höjas avsevärt. Det gäller bl.a. pensioner, bostäder, utbyggnadsoch standardförbättringar inom åldringsvård och sjukvård samt färdtjänst. Nu vet vi att antalet ålderspensionärer ökar mycket markant. Jag vill nämna några siffror. Vi vet också att antalet åldringar över 90 år relativt sett kommer att öka mera markant. Och som en direkt följd av åldersförändringarna kommer antalet dödsfall per år att stiga från ca 87 500 i dagens läge till ca 100 000 år 1985 och närmare 110 000 år 2000, enligt beräkningar som är gjorda. Denna ökning av antalet äldre människor ställer ökade krav på alla de omvårdnadsoch serviceformer som nu har skapats. Vår strävan måste vara att ge de äldre ökade möjligheter till ett rikt livsinnehåll och till en levande gemenskap med det aktiva samhältlet. Ensamheten får som vi vet ofta tragiska konsekvenser. Här har vi den kanske svåraste fråga vi har att lösa. Vi borde anstränga oss från samhällets sida att råda bot mot denna ensamhet. Detta är kanske framför allt en attitydfråga och en fråga om hur olika organisationer agerar. Det är inget tvivel om att pensionärerna helst vill bo kvar i sin egen ' bostad och räknar med en god hemtjänstverksamhet. Då måste rekryteringen till hemsamaritgruppen breddas. Det måste bli ett yrke med attraktionsförmåga på arbetsmarknaden. För att detta skall ske krävs bl.a. anställningstrygghet och förbättrad lönenivå. Jag tror också att det är nödvändigt att vi anordnar en utbildning som utformas så, att den breddar yrkesinnehållet. Vi vet av erfarenhet att personaltätheten är låg inom såväl åldringssom långtidssjukvården. Detta ställer på sina håll till enorma svårigheter. Man klagar t.ex. från socialdemokratiskt håll i Göteborg på att hemsamariternas vårdtimmar har blivit alltför rationella. Den mänskliga kontakt som behövs hinner man inte med. I Malmöhus läns landsting har man just tagit upp det förhållandet att många långtidspatienter måste dela rum med flera andra. I Göteborg bygger man ut servicehusen, men man dimensionerar inte personalen så att den räcker, trots att de som bor i husen är mellan 80 och 90 år. Det här är också en fråga om rekryteringen till vårdyrkena över lag. Det är alltid brist på människor som vill arbeta i dessa yrken. Det måste finnas allvarliga bakomliggande faktorer, som jag tyvärr inte hinner ta upp här. Könsmässigt råder här en allvarlig snedrekrytering. Det är säkerligen nödvändigt att skapa mellanformer mellan det egna hemmet och ålderdomshem/långtidsvården. Servicehusen och dagcentra kan fungera som kontaktpunkter för dem som valt att bo kvar i större avskildhet. Alltför många pensionärer, som under sin yrkesverksamma tid haft fullt upp med att klara sitt jobb, drabbas vid pensioneringen av en plågsam sysslolöshet. Att ha tillfälle till meningsfull verksamhet måste ses som en mänsklig rättighet. Nu vet vi att det är svårt för äldre människor att få arbete. Vi hoppas att den nyligen beslutade möjligheten till delpensionering kan bidra till lösningen av detta problem. Över huvud taget måste vi motverka den segregation av åldersgrupper Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 170 som sker i samhället. Det kan inte vara riktigt att vi har unga på ett ställe, äldre på ett annat och medelålders på ett tredje. När det gäller den öppna vården av äldre personer spelar distriktssköterskorna en central roll. Trots uttalade önskemål i denna riktning har antalet distriktssköterskor minskat under senare tid. Vi vet att regelbundna besök av en distriktssköterska för många äldre är ett fullgott alternativ till institutionsvård. Därför bör distriktssköterskornas utbildning förbättras och deras plats i vårdorganisationen förstärkas. Den slutna sjukvård som har långvårdskaraktär bör också byggas ut kraftigt och lokaliseras på ewt väl förgrenat sätt, så att patienterna kan bli kvar i närheten av sin hembygd. Landstingsförbundet har räknat ut att vi skulle behöva ca 10 000 platser under de närmaste fem åren. Vi vet att Göteborg, som jag återigen tar exempel ifrån, har en brist på över 1 000 platser. Det har gått så långt vid Sahlgrenska i Göteborg att man fått lägga folk i korridoren och att brandmyndigheterna och länsstyrelsen fått ingripa. Besökstiderna inom denna vård kan förenklas och göras mer flexibla. Det är viktigt att kontakten med anhöriga och gamla vänner och bekanta kan göras naturlig och förläggas på olika tider av dagen, som passar både den som besöker och den som får besök. Det är alldeles självklart att all sjukvård inom både den öppna och den slutna vården har en särskild psykologisk aspekt genom närheten till livets slut. Detta måste i mycket högre grad än hittills beaktas i personalens utbildning och arbetspraktik för att bättre svara mot denna vårds speciella karaktär. På något sätt har vi i det moderna samhället blivit rädda för närheten till döden. Vi vet inte riktigt hur den skall hanteras. Vi vet inte hur vi skall prata med människor om det som för en äldre människa ter sig naturligt. Det politiska arbetet för att tillgodose de äldres rättigheter måste alltså få fortsätta med full kraft. Rationaliseringar inom åldringsvården får inte gå ut över de äldres behov av personlig vård och omsorg. 'De äldres berättigade anspråk på samhällsservice måste gå före önskemål om lägre skatt. Jag behöver väl inte särskilt understryka att det är viktigt att åtgärder för de äldre utformas under direkt medverkan av dem själva och deras organisationer. Herr talman! Det är med stor oro som vi noterat att de borgerliga partierna vill sänka skatterna för enskilda och inkomsterna för samhället. Vi kan presentera önskelistor i långa banor, men till slut är det ändå så att om vi inte har en stark samhällsekonomi hjälper inga vackra ord vare sig i regeringsdeklarationer eller på andra håll. Det finns alltså en risk att den nuvarande regeringens politik leder till en nedkörd ekonomi och att denna trots många försäkringar kommer att gå ut över den äldre generationen. Jag tror för min del att pensioner både inom folkpensionens ram och inom ATP ligger fast. Ingen har heller påstått något annat. Mcen man kommer inte att ha råd vare sig i kommuner, i landsting eller från statens sida att ställa de ekonomiska medel till förfogande som är nödvändiga för att göra de förbättringar som behövs inom åldringsvården. Det är på den här punkten som jag hyser allvarlig oro inför framtiden. Det finns alltid en risk att de unga, de starka, de högt betalda tar ut sin del av samhällets ekonomiska kaka. Men det är ju inte de som behöver ekonomisk förstärkning. Det är den offentliga sektorn som i dag kan kallas den väsentliga sektorn, väsentlig inte minst på det område som jag har berört här i mitt inlägg. I den politiska deklaration som den socialdemokratiska riksdagsgruppen tog den 6 oktober ägnas också den här frågan stort intresse. Där sägs bl.a.: ”Socialdemokratin kommer att slå vakt om tryggheten för de äldre och verka för fortsatta reformer.” Där sägs också att vi kommer att kräva mer personal och en utbyggnad av den offentliga scktorn. Vi har nyligen fått en plan för utbyggnad av barnomsorgen. Den är helt nödvändig. Där finns en eftersläpning. Men jag vill ifrågasätta om vi inte skulle behöva en liknande plan inom äldreomsorgerna. De hotar annars att komma i skymundan. Jag vet inte om det går att upprätta en sådan plan, men omsorgen om de äldre är viktig och det finns säkert anledning att återkomma i den frågan vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Jag vill bara korrigera herr Svensson i Kungälv på en enda punkt. När han berättat om vad jag för några år sedan sade om socialhjälp och dess befarade utveckling var hans återgivande alldeles korrekt utom i det avseendet, herr Svensson, att det inte var en profetia utan en prognos. Det är en väldig skillnad. En profetia är någonting som vissa sällsynt rikt utrustade personer kan avge med hjälp av övernaturliga krafter eller direktkontakt med högre makt. En prognos är ett räknestycke där man under vissa givna förutsättningar och utgående från en viss given trend försöker räkna ut hur det kommer att gå om några år. Profetia och prognos har det gemensamt att de, dess värre för profetian och dess bättre för prognosen, nästan alltid slår fel. En profetia bör ju definitionsmässigt slå in för att det skall vara något fint med den, men en prognos är till för att slå fel, i varje fall om den är negativ. När man har räknat fram en prognos kan vi finna att om vi fortsätter på det sält som vi gör nu så kommer det att gå alldeles snett om några år. Det räknade jag ut om socialhjälpen, jag tror tyvärr att det var rätt räknat. Men sedan fortsatte vi inte; bl.a. med hjälp av denna och andra prognoser kom vi underfund med att det inte kunde fortsätta på detta sätt. Då ändrade vi förutsättningarna. OcK herr Svensson minns lika väl som jag att det fanns en del saker som det inte gick att ändra på. Det viktigaste kanske var att vi fick en arbetslöshetsförsäkring som fortfarande inte är bra men som är bättre än den vi hade förut. Den tog Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt bort mycket av socialhjälpen. Vi hoppas.an, som det utlovas i regeringsdeklarationen, när den reformen blir riktigt färdig skall ännu ett stycke av socialhjälpen kunna försvinna. Jag tror också att t.ex. de sedermera ordentligt utbyggda bostadstilläggen till barnfamiljer väsentligt har hjälpt till att minska socialhjälpskontot. Jag är helt lycklig över, där har herr Svensson rätt, att den prognosen slog fel -- men det var det som var meningen.
Herr talman! Herr Carlshamre misstrodde vid det tillfället den socialdemokratiska regeringen ganska mycket och menade att det kommer att gå alldeles snett. Nu blev det inte så och det berodde väl på att vi satte in åtgärder. Nu är vi lyckliga båda två och det är ju bra, men vare sig man använde profetia eller prognos så var den i varje fall fel.

Herr talman! Den samlande parollen för regeringspartierna under valrörelsen var att man ville ge ökat svängrum åt marknadskrafterna och det privata vinstintresset att påverka utvecklingen. Socialdemokratin har enligt den borgerliga propagandan engagerat samhället för mycket i frågor som borde få skötas av aktieägare och företag utan inblandning från samhällets sida. Det är ju sant och riktigt att socialdemokratin och löntagarnas organisationer har krävt och genomdrivit en rad åtgärder för att få till stånd en mera långsiktig, en på alla människors rätt till trygghet och god livsmiljö inriktad hushållning med våra ekonomiska resurser och med våra naturtillgångar. Motivet har varit uppenbart. Erfarenheten har visat att marknadskrafterna varken hushållar med människor eller miljö. Socialdemokratin och löntagarorganisationerna har steg för steg eftersträvat och genomfört en maktförskjutning i samhället till löntagarnas och de allmänna intressenas förmån på bekostnad av enskilda ägare och kapitalintressen. | Nu skall den nya regeringen ge oss en ny politik i detta avseende, en maktförskjutning i motsatt riktning till de privata ägarintressenas förmån på bekostnad av löntagarnas och allmänintressets möjligheter att göra sig gällande. Samtidigt lovar regeringen i regeringsdeklarationen att genomföra en sträng hushållning med naturtillgångarna, en politik för sysselsättning och boende i alla delar av landet och dessutom att man skall bryta tendenser till maktkoncentration. Hur skall då regeringsdeklarationens löften gå att förena med den allmänna inriktningen av regeringens politik? Herr talman! Jag vill granska den frågan med utgångspunkt i det läge som vi har när det gäller skogen och skogsindustrin. Den svenska skogsindustrin har byggts ut snabbt under 1970-talet. Enligt 1973 års skogsutredning motsvarade industrins produktion år 1973 ett råvarubehov som med närmare 20 miljoner skogskubikmeter överstiger vad som långsiktigt kan avverkas i våra skogar. Dessa beräkningar manar, vilket alla torde vara överens om, till återhållsamhet när det gäller den fortsatta utbyggnaden av skogsindustrin. Det har också föranlett skogsindustrin att träffa en överenskommelse om att begränsa ökningen i råvaruförbrukningen. Man bör då observera att denna överenskommelse gäller endast under tiden den 1 mars 1975 till den 31 december 1977. Skogsindustrins planer omfattar en utvidgning som i början av 1980-talet skulle kräva drygt 15 miljoner skogskubikmeter mer råvara än 1973. En enkel summering säger oss då att vi redan i början av 1980-talet, om skogsindustrins planer skulle tillåtas fullföljas, skulle ha en industrikapacitet vars råvarubehov årligen överstiger tillväxten i våra skogar med 35 miljoner skogskubikmeter. Det finns dessutom skäl att lägga till några miljoner skogskubikmeter ytterligare, som tillkommer i kapacitetsökningar genom vanlig vardagsrationalisering och mindre utbyggnader som inte kräver tillstånd. Allmän enighet råder om att det är nödvändigt att vi genom en förbättrad skogsvård och eu effektivare tillvaratagande av råvaran skall eftersträva att minska gapet mellan tillväxt och råvarubehov. Men det råder också enighet om att vi trots sådana bemödanden inte kan undvika en virkessvacka längre fram, som är bekymmersam mot bakgrunden av hur vi skail utnyttja vår industrikapacitet. Med stöd av löntagarorganisationerna, som inför det här perspektivet naturligen känner stor oro för sysselsättningen i framtiden, vidtog den socialdemokratiska regeringen en rad åtgärder som skulle trygga möjligheterna till en mera långsiktig och planmässig hushållning med våra skogsresurser när skogsutredningen lägger fram sina slutbetänkanden. Bl. a. föreskrevs sålunda i byggnadslagen 136 a § efter ett beslut i riksdagen att en obligatorisk prövning skall ske vid utvidgning av skogsindustrier som kräver mer råvara. Nu har jordbruksminister Dahlgren för tidningen Dagens Industri aviserat en kursändring i skogspolitiken. Kursändringen skulle uppenbarligen gå ut på atlt hushållningen med råvaran skall få skötas av skogsindustriföretagen i samarbete och under eget ansvar. Enligt intervjun anser inte jordbruksministern att det angår honom hur detta samarbete organiseras. Skogsindustrin skall! få en chans att leva upp till sitt ansvar, säger jordbruksministern. Men gör den inte det, så lovar han att klippa till stenhårt. Han har verifierat den här ståndpunkten senast i kvällens Rapportprogram. Om detta skall vara den nya kursen i skogspolitiken, då finns det sannerligen anledning till oro. Frågan om hur vi i det bristläge som alla är överens om att vi kommer att få skall utnyttja skogens resurser är ju inte bara en fråga om att ransonera råvarutillgångarna. Det är ju ett betydelsefullt led i en samhällsplanering som också skall lösa en rad andra problem. Det gäller bl.a. hur vi skall trygga rätten till arbete och en god livsmiljö för människor som i dag är verksamma inom skogsindustrin i vårt land. Det gäller också vilken roll skogsindustrin i framtiden skall spela för våra regionalpolitiska överväganden. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Hur vi skall handla för att undvika att utsätta ur sysselsättningssynpunkt sårbara samhällen och bygder för besvärliga påfrestningar när svackan i virkestillgången kommer.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till herr Lundkvist. Det är ju han som har haft ansvaret för jordbruk, skog och miliö under de senaste åren. Som tidigare oppositionspolitiker tycker jag att jag kan ge honom en honnör och säga att hans departement vär ett av dem man hade minst anledning att kritisera under den tid herr Cundkvist var jordbruksminister.

Och förutsättningen för det är att den scm brukar jorden stimuleras till aktivt arbete och produktion med sikte på och ansvar för framtiden. I jordoch skogsbrukarens sinne finns en önskan att ge också kommande generationer möjlighet att överleva. De planer för jordbruket som utvecklades hos regeringen under 1960 talet kom att djupt oroa hela denna näring. Det fanns planer på att lägga ner en stor del av det svenska jordbruket, men dessa möttes med en våldsam opposition av näringsidkarna själva. Verkligheten uppdagades för Sveriges regering när livsmedelssituationen i världen presenterades. Nedläggningsplaner, som motiverats med rationaliseringar, lade herr Lundkvist i byrålådan, och det var en gärning som vittnade om god kontakt med verkligheten. Herr talman! I dag står skogen och skogsindustrin mera i fokus, och det har herr Lundkvist talat om. Det beror, som det har sagts. på att skogsråvaran är begränsad. Jag tror att den nya regeringen har alldeles klart för sig att utvecklingen måste anpassas till våra tillgångar. Om det inte sker en sådan anpassning och om tillräcklig råvara inte kan tillföras utifrån, kommer maskineriet att gnissla. Det finns de som päåstår att statsmakterna måste gripa in — det har också herr Lundkvist sagt — för att med diverse styrmedel söka hålla råvara och industri i balans. Vissa åtgärder har ju också beslutats av riksdagen i våras. Försöker man uppnå det vällovliga syftet att skapa balans genom styrmedel visar sig — det har vi erfarenheter av — ofta sådana konsekvenser av styrningen att det skapas än större problem på annat håll. Så måste man styra även där — till dess att man förlorar kontrollen över verksamheten. Det är en risk som också kan uppstå om man följer herr Lundkvists synpunkter på en kraftfull styrning uppifrån. Här fordras av den som har en sann överblick över situationen att varsamt stimulera till sådana åtgärder som naturligt och bestående kan ge resultat. Förutsättningen är att parterna är överens om tagen. Jag förutsätter att den nya regeringen är idérik nog att vägleda parterna till sådana överenskommelser. Förutsättningen för att exempelvis svensk sågverksindustri skall kunna klara den kostnadsökning som sketwt de senare åren har ju varit att öka produktionskapaciteten, använda mera råvara. Det har varit den lättaste lösningen, men också den snabbaste möjligheten att hålla företaget flytande och uppehålla sysselsättningen i dessa områden. Annars hade det inte lyckats. Men detta går inte längre — det är vi på det klara med. Då måste man i stället öka förädlingsgraden, och det görs min själ inte i en handvändning. Det fordras marknadsundersökningar, teknik, ekonomi, utbildning, en god marknadsföring m.m., och det fordras en anpassning till våra exportländers egna tillverkningsindustrier. Det finns antedning för denna svenska industri att utveckla forskningen och tekniken och göra detta med en bredare och gemensam forskningsbas. Därtill fordras pengar. Här kan, menar jag, regeringen med användande av denna närings goda konjunkturer exempeivis föreslå gemensamma generella satsningar i form av t.ex. avdragsgilla avgifter som specialdestineras till förädlingsindustrins utveckling. En utbyggd forskning ger förutsättningar att behålla och öka sysselsättningen inom denna näringsgren. Den ger också möjligheter för skogen att behålla sin ekonomi och möjligheter att vårda skogen och ge ett underlag för en intensiv skogsuppbyggnad. : I dag tog herr Fagerlund upp en frågeställning och trodde sig kunna förstå att dagens skogspriser var boven i dramat, som gav de höga markoch fastighetsvärdena och gav ett minskat underlag för egna jordbrukare att driva en fastighet. Jag tror inte alls att det är huvudorsaken till den situation vi har kommit in i på detta område. De skogspriser vi har i dag är höga, men mot bakgrund av händelserna under 1950 och 1960-talen, då skogspriserna i så stor utsträckning låg stilla, behöver vi i dag höga skogspriser för att klara den målsättning som bl.a. herr Lundkvist talade om: att försöka förbättra våra skogstillgångar. Vi har av ekonomiska skäl icke haft möjligheter att vårda skogen så som man skulle önska. I dag finns möjligheter att göra uttag ur skogen gallringsmässigt, vilket successivt skulle kunna ge en högre produktion än den vi f.n. har. Det gäller också det som betraktas som tillväxt. Jag är även övertygad om att det finns en möjlighet för oss att skaffa råvara från andra länder under den övergångsperiod vi behöver för att förbättra våra allmänna skogsresurser. Sedan talade herr Lundkvist, liksom de flesta av de socialdemokratiska talarna i dag, om marknadskrafterna, och han sade att det var det ungefärliga underlaget för den nya regeringen att arbeta efter på detta område. Det, herr Lundkvist, är inte sant. Jag tror att den nya regeringen är fullt medveten om att det på vissa områden måste finnas en viss form ÅAllmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt av styrning. Men frågan är hur man styr, om man styr med stimulans eller om man med lagar och bestämmelser tvingar svenskt skogsbruk och svenskt jordbruk in i bestämda banor. Det är genom stimulans man får med jordbrukaren och skogsbrukaren på de aktiviteter som erfordras för att sanera på det här området. Herr Lundkvist talade också om miljön. Jag ger honom en honnör för de aktiviteter som han varit med om att arbeta fram för att skapa en god miljö. Men det har icke utgjort ett underlag för jordbrukarna och skogsbrukarna att vara med i miljöarbetet när man, som man hade tänkt sig att göra, medverkar till vissa socialiseringsformer inom skogsbruket och jordbruket. Samma sak gäller t.ex. den debatt som dragits upp med anledning av det uttalande som LO och fackföreningsrörelsen gjort i vissa remisshandlingar. Sådana diskussioner har skapat underlag för oron för framtiden inom svenskt jordbruk och skogsbruk. Det är inte på det viset man skapar en nödvändig medverkan av de människor som har ansvaret för arbetet med dessa problem.

Herr talman! Jag måste nog få säga till herr Lothigius att jag inte tar åt mig av ett beröm som bygger på den gamla teknik man från borgerligt håll begagnat när man försökt beskriva den jordbrukspolitik vi fört under åren och när man försöker skildra vad som egentligen hände enligt 1967 års beslut. Jag har så många gånger från denna talarstol fått rätta borgerliga talare som försökt vanställa den politiken att jag behöver inte göra det i dag igen.

Jag känner inte till vad det var för ett rationaliseringspapper jag stoppat i byrålådan. Vi måste även i fortsättningen driva rationaliseringsverksamheten vidare inom jordbruket, och det har vi alltid varit överens om då vi diskuterat här i huset. | Herr Lothigius överraskar mig när det gäller frågan om råvaran. Herr Lothigius känner ju till sågverkens situation. Är det några som jag haft bekymmer för under den tid jag var jordbruksminister så är det just sågverken.

Vi klarar inte de här problemen genom import. Skogsutredningen har mycket bestämt sagt ifrån på den punkten. Vi klarar inte svackan med import och kan inte bygga vår råvaruförsörjning på import, utan vi måste försöka sörja för att vi får en planering och en hushållning. Det är här jag vänder mig emot den nya metod som jag finner att den nuvarande Jordbruksministern tänker tillgripa, nämligen att han vill lägga över mera av ansvaret på skogsindustrin själv då det gäller att klara de här problemen. Det är ändå fråga om problem som gäller hela samhällsutvecklingen. Det gäller arbetstillfällen i tätorter och glesbygder där planeringen för framtiden skall ske också under hänsyn tagen till andra förhållanden än inom skogsindustrin.

Herr talman! Beträffande händelserna 1967 är det ganska lätt att följa den utveckling som skett inom hela vårt jordbruk. Skulle vi gå efter de planer som man begärde att de olika länen skulle upprätta, varvid man utgick från vissa så att säga kombinationer och nedläggningar beträffande en stor del av vissa jordbruk, skulle det. herr Lundkvist, innebära en kraftig nedbantning av det svenska jordbruket. I Jönköpings län. där man gjorde upp kartor och träffade avgöranden samtidigt som man diskuterade, visade det sig att de tänkbara riktlinjerna i praktiken skulle innebära att 72 eller 78 26 av jordbruket skulle läggas ned. Men man kom på andra tankar när man började se på världssituationen och när det från olika länder började talas om behovet av en större livsmedelsproduktion i hela världen. Då tog också regeringen sitt förnuft till fånga. När det gäller råvarorna och sågverken vill jag säga att jag är fullt medveten om den rådande situationen. Jag är fullt medveten om att jag som f. d. representant för de små sågverken i Jönköpings län har stått mellan två eldar: å ena sidan storindustrin och å andra sidan bondekooperationerna. Men jag har den uppfattningen att skall man lösa de här problemen behöver man inte göra det i första hand genom direkta lagstiftningsåtgärder, utan man skall på en regerings initiativ försöka få en ordentlig genomgång beträffande det samarbete som erfordras. Går det inte på detta sätt föreställer jag mig att den nya regeringen vidtar sådana åtgärder att vi inte råkar ut för de besvärligheter som herr Lundkvist har talat om.

Herr talman! Herr Lothigius fortsätter att tala om planer i samband med 1967 års jordbrukspolitik. Han vet naturligtvis lika bra som jag att vad man sade då var att vi skulle ha en självförsörjningsgrad på lägst 80 96, och det hade inte på något sätt kunnat uppnås med de metoder för jordbrukets utveckling som herr Lothigius här talar om och som han kallar för planer. Vi har hela tiden sagt att riktlinjerna för samhätllets stöd till jordbrukets utveckling ligger fast. Det var dessa riktlinjer som låg till grund för beslutet 1967. Det går bra, herr Lothigius, att läsa riksdagens protokoll, Allmänpolitisk debatt ÅAllmänpolitisk: debatt 180 där man kan se att vi inom alla partier var angelägna om denna rationalisering. Riktlinjerna i stort ligger fast. Sedan får vi ompröva vår produktionsmålsältning med hänsyn till hur möjligheterna för vår livsmedelsförsörjning utvecklas. Det är den prövningen som sker nu inom ramen för den jordbruksutredning som f. n. arbetar. .När det sedan gäller sågverken: Det är utan tvekan på det sättet att man inte löser de problem som är bl.a. småsågarnas genom att överlåta åt skogsindustriföretagen själva att hantera ransoneringar och hushållning av råvara. Det är inte så vi kan bedriva samhällsplanering ij det här landet. Vi kan inte lyfta ut en näringsgren ur sitt sammanhang och säga: När det gäller skogsindustrin får företagsamheten sköta planeringen, men när det gäller övrig verksamhet i samhället skall samhället vara engagerat och svara för att vi genom en riktig regionalpolitik osv. får den utveckling vi önskar. När vi har en brist på råvara, som vi har inom detta område, och när vi har anledning att känna oro för dels hur den industrikapacitet som vi redan har skall kunna utnyttjas, dels hur vi skall lögga upp det hela för att inte olika bygder skall drabbas hårt då virkessvackan kommer — så är det självfallet angeläget att samhätllet och regeringen är beredda att ta sitt ansvar och icke skjuter över detta på industriföretagen.
Herr talman! Vi skall inte tjata om 1967 års diskussioner på området, men jag skulle vilja fråga: Varför blev det så tyst om de planer som man lade fram och varför blev förändringen helt annorlunda än den man försökte åstadkomma genom beslutet 1967? Utvecklingen blev ju också en helt annan. än den avsedda. Jag har det absoluta förtroendet för svensk sågverksindustris möjligheter att samarbeta — om den får vissa garantier från regeringen att denna skall medverka. Det viktiga är att vi i de olika kommuner där det finns en god och bra träindustri kan behålla vår sysselsättning. Det kan vara nödvändigt, herr Lundkvist, att under en viss övergångstid icke köra med full kapacitet på vissa av dessa industrier — bara för att man därigenom skall kunna upprätthålla sysselsättningen på annat håll. Vi kan under denna tid avvakta de möjtigheter som finns att utveckla vår egen skogsvara, samtidigt som vi skall använda tiden för ait förbättra möjligheten till en utvecklad träförädling. Det är mycket viktigt, och det är mot den bakgrunden som jag i dag har föreslagit att vi under goda konjunkturer skall avsätta större belopp än nu tili forskning för att förbereda en sådan förädlingsverksamhet.

Herr talman! I regeringsdeklarationen sägs att regeringen avser att föra en kraftfull politik för att reformera arbetslivet och fördjupa arbetsde mokratin. Den nya arbetsrätten skall fullföljas. Jag konstaterar att det finns en stark oro hos svenska folket för hur regeringen kommer att driva dessa frågor. För dem som bevittnade valnattens skränande hopar, förmodligen högerstuderiter som drev genom staden, är det faktiskt skakande utsikter att dessa kan få inflytande över landeis politik. Vid behandlingen av medbestämmandelagen på försommaren kunde vi bevittna hur framför allt moderater och centerpartister försökte urholka lagen till nackdel för de anställda. Tyvärr fick man på en rad punkter medhåll från folkpartiet, vilket ledde till en rad lottförluster som får svåra efterverkningar på reformeringen av arbetslivet. Detia vidhåller vi irots att det här i kammaren hörts andra tongångar. Moderaterna och centern, som ju är i majoritet i den nya regeringen, framförde dessutom i debatten krav på ytterligare försvagningar av denna lag. Får jag påminna om en del av dessa begränsningar i lagens verkningskraft som man föreslog.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att den vokabulär som herr Sivert Andersson i Stockholm för fram vittnar om en enbart enögd läsning av hans eget Aftonblad.

Herr talman! Jag vill påminna herr Lothigius om en sak. Citaten i. mitt första anförande var inte i något fall hämtade från Aftonbladet — som jag dessutom inte läser med bara ena ögat. Det ena citatet var hämtat ur tidningen Metallarbetaren. Att rubrikerna fick den form de har i denna tidning beror inte på Metallarbetarens redaktion i första hand, utan det beror på Gösta Bohman och det moderata samlingspartiet. Herr Lothigius! Kom också ihåg att det andra citatet var hämtat ur Dagens Nyheter, oberocende liberal!

Herr talman! Vi har många gånger under den här debatten, och även tidigare, fått höra att den borgerliga regeringspolitiken skall formas utifrån det innehåll som regeringsdeklarationen har. Tidigare har i riksdagen — och även i denna debatt — ibland diskuterats frågor som man för enkelhetens skull kan samla under rubriken ”näringslivets strukturomvandling”. | Vad innehåller då regeringsdeklarationen för någonting om detta. Ja, redan i den allmänpolitiska debattens första inlägg fick vi höra att detta ämnesområde inte behandlades i deklarationen. Det förhållandet måste Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt noteras med beklagande, för det måste givetvis tolkas på det sättet att regeringen saknar vilja eller förmåga att åstadkomma någonting på det här området eller är omedveten om problemen. Men problemen finns förvisso. Lösningen kan och får inte vara att skjuta dessa åt sidan. Att avstå från att agera är ett svek mot sysselsättningen. Regeringens uppgift är att nå fram och föreslå åtgärder. Det är många branscher som nu befinner sig mitt uppe i en strukturomvandling. I förgrunden har på senare tid stått varven, specialstål och teko. Andra finns, t.ex. gummioch plastindustrin. Herr talman! Gummiindustrin är på väg in i en strukturomvandling, motsvarande den som tekoindustrin mötte för tio femton år sedan. Antalet sysselsatta har på senare år minskat med drygt 1 000, eller mer än 10 8, bara inom Fabriksarbetareförbundets avtalsområde. Möjligheterna är stora att en raskt ökande lågprisimport på vissa standardvaror gör krisen akut inom många företag. Avvecklingen av bildäckstillverkningen inom Trelleborgs Gummifabrik har skapat stora problem, och möjligheterna att hålla i gång en cykeldäckstillverkning inom landet ser inte ut att vara särdeles stora. Däcktillverkningen i Norrköping vilar inte på en alldeles säker grund. Förändringen inom andra produktområden skall jag avstå från att ta upp här. För berörda kommuner innebär detta ett hot, på några håll ett mycket allvarligt hot. I Trelleborg t.ex. finns en fjärdedel av landets sysselsatta inom gummiindustrin, och i den kommunen svarar enligt industristatistiken för 1973 gummivaruindustrin för 70 26 av industrisysselsättningen. Det är ett företag som dominerar, Treileborgs Gummifabriks AB, och på ett sådant sätt att det av landets regionala centra finns endast fyra som är mer beroende av ett företag ur sysselsättningssynpunkt än vad Trelleborg är av Trelléborgs Gummifabriks AB, nämligen Fagersta, Hagfors, Karlskoga och Kiruna. Under perioden 1966-1970 hade gummiindustrin i Trelleborg en i stort sett oförändrad sysselsättning och prognoserade då även en ökning. Verkligheten blev en annan, för under perioden 1971-1975 har antalet sysselsatta minskat med mer än 600. Andra möjligheter till anställning saknas, varför utflyttningen från kommunen under den här perioden har varit mycket kraftig. Under de fem första åren på 1970-talet minskade folkmängden med i genomsnitt 250 per år. Att påfrestningarna för kommunen Trelieborg är stora och kanske på väg att bli för stora på grund av detta är inte längre ett påstående utan grund, och det kan avläsas på många håll i den kommunala verksamheten. Många har agerat, herr talman, och på regeringens bord ligger bl.a. en skrivelse från länsstyrelsen i Malmöhus län med förslag till konkreta åtgärder. När och hur blir den behandlad? Omstruktureringen av gummiindustrin har pågått en tid och kommer av allt att döma att fortsätta. 'Nyligen har delårsrapporten för perioden januari-augusti 1976 för Trelleborgs Gummifabriks AB presenterats. De anställdas oro och farhågor besannas. En mening ur denna rapport har gett utrymme för många alternativa tolkningar, och intressant vore att få höra regeringens.

Förändringen fortsätter således i negativ riktning. Frågorna kommer nu fram från många håll — från de anställda, från arbetare och tjänstemän, från de kommunalt verksamma, från de regionala organen och från de fackliga organisationerna. Men var finns svaren? : Bristen i regeringsförklaringen — trots mångordigheten — framstår med all klarhet, vilket är beklagligt. Kapitalbristen och trycket att hänga med i materialutvecklingen är krafter som säkert kommer att påverka gummioch plastbranschens struktur i framtiden. Detta kan mötas på ett konstruktivt sätt genom att staten ställer sig bakom en framtida satsning på den kapitaltunga och kunskapskrävande materialframställningen. Stordriften har här sina fördelar, inte minst då en sådan gemensam satsning skulle skapa möjligheter att eliminera de mycket stora arbetsmiljörisker som finns i materialframställningen och produktionen. Det är uppenbart att stora delar av branschen inte har kapital att genomföra de tekniska förändringar som är nödvändiga med tanke på både arbetsmiljön och materialutvecklingen. Den socialdemokratiska regeringen och dess arbetsmarknadsminister hade i denna fråga klart uttalade åsikter som för de anställda och för kommunen upplevdes som positiva. Var står den nuvarande borgerliga regeringen? Regeringsdeklarationen ger inget besked. Vi frågar oss: Vilken betydelse har uttalanden i valrörelsen om att stoppa utstampningen av företagen eller talet om att skaffa fram 400 000 nya jobb när gamla nu försvinner? Eller domineras regeringen av de felaktiga åsikter som nytillträdda stadsråd gav uttryck för, nämligen att Sydvästskåne är en expansiv, överhettad region? En tystnad från regeringen kan vara talande — men sker något i det tysta? Klarlägger man problemen i kanslihuset? Diskuterar man alternativa utvecklingstendenser för gummiindustrin och närliggande branscher? Håller man på att ta fram en proposition som skall klarlägga de industripolitiska handlingstinjerna där även miljöoch utvecklingsfrågorna belyses? Eller skriver man direktiv för en utredning av allt detta? Eller bara sitter man? | Herr talman! Enligt min åsikt får den sittande.regeringen sitta' bara bildligt. På många ormråden krävs det handling — och handiing nu! Låt Allmänpolitisk debatt bara inte regeringsdeklarationen vara vägledande!

Herr talman! Herr Olsson i Edane har frågat mig vilka åtgärder industriministern överväger för att mildra verkningarna av personalinskränkningar som kan bli följden av den sparkampanj som har aviserats vid Uddeholm AB. Som frågeställaren påpekar är Uddeholms verksamhet i stor utsträckning lokaliserad till orter som är mycket känsliga från sysselsättningssynpunkt. Det är därför angeläget att de förändringar av sysselsättningen som vidtas blir så begränsade som möjligt och förläggs i tiden på ett sådant sätt att svårigheterna blir så små som möjligt. Även om ansvaret för sysselsättningen i första hand åvilar företaget är det mot denna bakgrund nödvändigt att regeringen ägnar sysselsättningsutvecklingen inom den aktuella regionen särskild uppmärksamhet och nära följer resultatet av Uddeholmsbolagets översyn. Det är min avsikt att så snart ett mera heltäckande material rörande de enskilda produktionsenheterna har kommit fram med berörda parter diskutera sysselsättningsutvecklingen inom regionen. För dagen är det därför omöjligt att ange i vilken utsträckning särskilda sysselsättningsfrämjande åtgärder är erforderliga. Jag vill dock betona att regeringen är beredd att använda alla de sysselsättningspolitiska medel som står till förfogande för att slå vakt om sysselsättningen för de berörda.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på frågan. De problem jag har tagit upp berör stora områden i mitt hemlän Värmland. Som anges i svaret har storarbetsgivaren Uddeholm startat en sparkampanj, som i första skedet gick ut på att under nästa år spara 150 milj.kr. Sedan denna fråga till industriministern väcktes har Uddeholm skärpt kampanjen. Projekt 150 har döpts om till Projekt 250, dvs. att man inom koncernen kallt räknar med att på ett år spara 250 milj.kr. För att leva upp till den målsättningen kommer det att bli nödvändigt med avskedanden på såväl TCO som LO-sidan. Uddeholmschefen Gunnar Wessman deklarerade i en tidningsintervju den 18 oktober att det kommer att bli personalinskränkningar och att varenda bit av koncernen berörs av sparkampanjen. 450 anställda vid Storforsverken har informerats om att det blir fråga om avskedanden. Hagfors, Degerfors, Skoghalt och Deje är andra Värmlandsorter som berörs av sparåtgärderna. Alla vet i dag att naturlig avgång och omplaceringar inte kommer att räcka. Avskedanden är oundvikliga och dron är stor därför att de orter som det här är fråga om mer eller mindre står och faller med Uddeholm. Få områden i landet torde ha ett så ensidigt näringsliv som den länsdel som det här berör. Här är det uppenbart att det inte räcker med några självläkande krafter, utan här kommer aktiva insatser från regeringens sida att bli nödvändiga. Det är den garantin som människorna på dessa orter måste få från den nya regeringen. Vi har i vår region vant oss vid att samhället har ställt upp och värnat om människors trygghet. Jag vill faktiskt avkräva industriministern ett klarare besked om att även den nya regeringen vidtar åtgärder för att trygga sysselsättningen i denna del av Värmland. Områden med så ensidigt näringsliv som det här är fråga om måste, som jag ser det, tillföras helt nya objekt.
Herr talman! Med anledning av herr Olssons i Edane krav på besked beträffande den nya regeringens ambitioner vill jag framhålla att ambitionen när det gäller att klara sysselsättningen är oförändrat hög. Vi tänker bemöda oss till det yttersta, och jag har under de senaste dagarna haft överläggningar med de närmast berörda länsorganen. Vad som nu händer i Värmland liksom i andra delar av vårt land där näringslivet har problem är en följd av den utveckling av den industriella konjunkturen som vi bevittnar och som har orsakat svårigheter i många olika branscher.
Herr talman! Det är möjligt att jag sårar industriministern nu, men Jag tror inte att jag gör mig skyldig till någon felbedömning när jag säger att den oro som man känner i dessa samhällen faktiskt har ökat sedan vi växlade över från en löntagarregering till en borgerlig trepartiregering. Värmlänningarna är ett tåligt släkte men de är också vana vid att få konkreta besked. Det är sådana de vill ha. Jag vet att industriministern tidigare i dag har tagit emot en uppvaktning i dessa frågor och jag vill därför ställa en följdfråga: Fick de uppvaktande möjligen ett: mer konkret besked än det som ges i svaret på min fråga?
: Herr talman! Det är på sakens nuvarande ståndpunkt inte möjligt att ge mer konkreta anvisningar om hur problemen skall lösas. Vad jag har sagt tidigare i dag överensstämmer med vad jag säger i svaret, att vi med stor uppmärksamhet följer utvecklingen. Om människor känner oro kan det möjligen bero på de försummelser i fråga om den ekonomiska politiken som har medfört att vi i vårt land i dag har en långt sämre konkurrenskraft än vår omvärld. Det har gjort att vi förlorat marknadsandelar, vilket är roten och upphovet till de strukturproblem som nu har blivit så akuta.

Herr talman! Fru Marklund har frågat mig vilka garantier regeringen är beredd att lämna för sysselsättningen i Luleå och övriga Norrbotten med anledning av den aktuella situationen där. Herr Svensson i Malmö har frågat arbetsmarknadsministern om regeringen har alternativa planer för att angripa de sysselsättningsproblem som följer i spåren på övergivandet av Stålverk 80 och vari dessa planer i så fall består. Enligt faststältd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. : Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Överläggningar pågår f. n. mellan regeringen samt Statsföretag AB och NJA i syfte att finna lösningar på den akuta ekonomiska krisen vid NJA. Regeringen har därvid förklarat sig beredd att positivt pröva en framställning från Statsföretag AB om statlig medverkan i en finansiell rekonstruktion av NJA. En sådan rekonstruktion är nödvändig för att på kort sikt trygga sysselsättningen i företaget. NJA utarbetar f. n. ett handlingsprogram som syftar till att förbättra lönsamheten och därmed på längre sikt trygga sysselsättningen för de anstälida. Företaget undersöker samtidigt möjligheterna att sprida arbetstillfällen till inlandskommunerna. Enligt vad jag erfarit väntas detta handlingsprogram vara klart våren 1977. Regeringen kommer då att ta ställning till en eventuell statlig finansiell medverkan. Beträffande Stålverk 80-projektet pågår ett utredningsarbete inom NJA. Detta väntas bli avslutat våren 1977. När utredningsmaterialet föreligger kommer regeringen att pröva frågan. 'NJA:s styrelse har dock, främst på grund av ändrade marknadsförutsättningar, beslutat rekommendera att denna utbyggnad av stålverket skjuts på framtiden. En utbyggd metallurgisk kapacitet är emellertid fortfarande huvudalternativet för företagets långsiktiga utveckling. Åtgärder för att rädda sysselsättningen vid NJA löser enligt min mening inte sysselsättningsproblemen i Norrbottens län. Flera omständigheter visar att sysselsättningsläget i länet är otillfredsställande. Sålunda ärt.ex. arbetslösheten hög och kvinnornas deltagande i arbetslivet bland de lägsta i riket. Problemen är störst i länets inre delar och i Tornedalen. De hittillsvarande regionalpolitiska insatserna har således endast i begränsad. omfattning förmått lösa sysselsättningsproblemen: Regeringen kommer därför att inom kort tillsätta en delegation med uppgift att skyndsamt initiera åtgärder som kan öka sysselsättningen i Norrbottens län.